Herr talman! Det finns i dag inte en bleking som inte med ängslan öppnar en tidning. Vilket företag är det som i dag måste avskeda ett par hundra man? Jag skulle ha velat instämma med Helge Karlsson, när han sade att vi nog skall arbeta oss upp ur krisen nere i Blekinge också. Men då måste vi få hjälp av statsmakterna. De har nu sig själva att skylla dessa statsmakter, när vi blekingar tycker att de i stället för att ge oss hjälp direkt motarbetar oss. Blekinge som län har vuxit upp kring Karlskrona, flottans huvudstation med därtill hörande varv. Den befolkningsmässiga tyngdpunkten ligger fortfarande i den östra delen av länet. Det är därför staten som bär huvudansvaret för vad som sker där. Vid första världskrigets utbrott var flottan från första ögonblicket stridsberedd, och det torde i väsentlig grad vara dess förtjänst att vi då kunde hålla oss utanför kriget. Även under andra världskriget spelade flottan en avgörande roll för vårt land som neutralitetsvakt och som skydd för lejdbåtar och kustsjöfart. För att följa med i modernisering och underhåll utökade man kraftigt arbetarstammen vid Karlskronavarvet. När sedan kriget tog slut tycktes man glömma bort att vi i fredstid till 95-98 96 är beroende av sjön för vår import och export. Vår flotta minskade, och det blev mindre arbete vid örlogsvarvet. Men man drog sig för att avskeda överflödig arbetskraft då, eftersom yrkesskickligheten och noggrannheten hos Karlskronavarvets arbetare tycks vara någonting alldeles extra, inte så märkligt med tanke på de påfrestningar för vilka örlogsfartyg skall konstrueras. Man försökte dryga ut arbetet med civil produktion, men det blev bara någonting i stil med konstgjord andning. Det tjänar inte mycket till att i dag grubbla över, om det hade varit barmhärtigast att redan en kort tid efter krigsslutet skära ned arbetsstyrkan. Då hade det kanske varit lättare att placera om den än nu. Det är bara att konstatera att vad vi i dag upplever är följden av flera decenniers socialdemokratiska snålhet mot försvaret, och skulle den socialdemokratiska partimotionen till årets riksdag gå igenom i vad avser försvaret, kan den definitiva katastrofen drabba Karlskrona. Jag kan naturligtvis inte, allra minst i det nuvarande ekonomiska läget, komma med någon patentmedicin. Någon sådan finns nog tyvärr inte. Men nog måste en utväg vara att låta Karlskronavarvet ägna sig åt sin specialitet, att bygga de örlogsfaryg som vi så väl behöver för att kunna visa att vi menar allvar med vår alliansfrihet och, om olyckan åter skulle drabba Europa, vår neutralitetsförklaring. Det behövs inga nya pengar. Jag vägrar att tro att det skall vara omöjligt att placera om anslagen så, att vi i stället för att bygga fartyg på spekulation, fartyg som ingen beställt och som ingen vill köpa, bygger nya fartyg, som i allra högsta grad behövs för vår flotta. Nog måste statsmakterna, och dit räknar jag i detta fall också Svenska Varv — och varför inte till statsmakterna räkna även denna fruktansvärt tätt befolkade kammare, alla tre — vid det här laget ha kunnat lära sig att vårt land i själva verket är en ö. Statsmakterna måste lära sig sitt ansvar — både för sjöförsvaret och för den civila sjöfarten. Men även här förefaller det som om man hade glömt bort Blekinge. Man drar in sjömansförmedlingen med tillhörande sjömanshus i Karlshamn, landets i storlek sjätte hamn — en åtgärd som innebär direkta ökade kostnader för statsverket genom de dyrare mönstringsförrättningarna. Även om regeringen redan fattat detta beslut så får vi väl hoppas att den inte bundit sig hårdare än att den inför det nya läget kan ompröva beslutet. Men så, herr talman, till en helt annan sak. Det gångna året har visat oss att vattenkraftsutbyggnaderna engagerat gemene man betydligt mera än förr. Jag är inte säker på att naturvårdens seriösa företrädare alltid är att lyckönska till sällskapet med diverse yrkesdemonstranter, om det så är i Alta eller i Sölvbacka. Jag måste framhålla att jag är väldigt glad åt utgången av Sölvbackafrågan och det beslut som riksdagen då fattade, men jag röstade emot det. Jag gjorde det eftersom de principiella betänkligheterna för mig var ytterligt stora. För min del har jag i dag kunnat konstatera att de helt sammanfaller med de åsikter som stortingspresident Hansen framfört i senaste häftet av Nordisk Kontakt. Den omständigheten att en tillfällig aktionsgrupp skulle kunna ompröva och hindra verkställandet av ett i laga ordning fattat beslut av landets högsta folkvalda församling eller dess regering kan för hela vårt samhällsskick få ytterst allvarliga konsekvenser. Felet ligger enligt min mening inte i åsikterna om vattendragens okränkbarhet, för dem delar jag, som jag nyss sade, helt och fullt. Men det är något i ärendenas handläggning som jag tror att man bör se litet närmare på. För varje vatten som byggs ut stiger värdet på de kvarvarande vattnen för att till sist bli oändligt. Eftersom det knappast finns två floder eller två sjöar som är varandra helt lika har vi i några fall redan nått till det där oändliga värdet. Skadorna av en utbyggnad går aldrig att gottgöra. Skulle man inte därför — eftersom Sölvbacka alldeles säkert får efterföljare — kunna ge sådana företeelser, som hör till det dyrbaraste vårt land äger, något av ett grundlagsskydd? En utbyggnad skulle inte få ske, förrän folket i val fått yttra sig däröver och sätta lämplig press på kandidaterna. Ja, det här är bara en idé, som jag inte arbetat igenom närmare, men den är väl inte tokigare än mycket annat som kläcks i detta hus. Dess realiserande skulle bl.a. ha det goda med sig att beslutsfattarna stod på en säkrare grund än nu. Och ett sådant förfaringssätt borde redan nu kunna införas i fråga om våra nationalparker. Hela idén med dem håller på att förfuskas. Så snart naturvården kommer i konflikt med ekonomin — i detta fall vattenkraften — får naturvården stå tillbaka under motiveringen att det bara rör sig om en liten del av de stora arealer som nationalparkerna utgör. Att det kan röra sig om en värdefull del glömmer man bort. Men jag ber de få åhörare som finns här i kammaren att betänka att huvudet visserligen är en ganska liten del av kroppen, men det är ganska viktigt i alla fall. Vi behöver inte bara nationalparker — jag tror att vi kommer att behöva världsparker också. Världen har blivit mindre, den har blivit sårbarare, och det som förr bara fick lokala efterverkningar kan i dag växa till världskatastrofer. Så banar t.ex. exploateringen av regnskogarna i tropikerna väg för en katastrof som kan få oss att bokstavligen tappa andan. Därifrån får vi nämligen en högst väsentlig del av hela jordklotets syre. Det blir klimatförändringar i avverkningarnas spår, det blir erosion, torka, öknarna breder ut sig, hungersnöden kommer. Domedagsprofeter, säger exploatörerna. Ja, det är enklast så — då slipper man tänka mera, och man kan vända sig på andra sidan och sova vidare. Men särskilt ansvarsfull är knappast den politiken. Våra barn, har inte de också rätt att leva?

Herr talman! När riksdagen åtskildes några dagar före jul efter att under några forcerade veckor ha behandlat regeringens s.k. sparplan stod det klart att vi kunde registrera en vändpunkt i den svenska trygghetspolitikens historia. De beslut som fattades grundade sig på ett exempellöst knapphändigt och bristfälligt underlag. Med utslagsröstens övervikt drevs besluten igenom här i kammaren. Det finns anledning minnas detta nu och för framtiden. Med den ekonomiska krisen som argument och förevändning gav sig den borgerliga regeringen på en rad viktiga sociala reformer för att åstadkomma s.k. besparingar. Besparingarnas slutsumma är alltjämt omgiven med många frågetecken, dock med ett undantag — ATP, som nu steg för steg kommer att undergrävas. Det var inte tal om att i stället för att angripa de sociala reformerna söka uppnå besparingar genom andra åtgärder, exempelvis avskaffandet av den orättfärdiga indexregleringen av skatteskalorna. — Nej, i stället riktade sig sparaktionen mot grundläggande sociala reformer, och för första gången på närmare 50 år fick vi uppleva att socialdepartementet begärde riksdagens fullmakt för att påbörja en metodisk social nedrustning i vårt land. Jag såg i dagstidningarna för en tid sedan att försäkringskassorna på sedvanligt sätt annonserade om nyheter från den 1 januari i år. Denna gång förelåg en väsentlig förändring mot tidigare liknande annonser. Denna gång var det fråga om en information om de försämringar som kommer att drabba allmänheten vid läkarbesök, vid sjukresor, vid inköp av medicin och vid tandvård. Dessutom meddelades att delpensionen väsentligt försämras genom att inkomstbortfallet kommer att ersättas med 50 26 och inte som tidigare med 65 96. För första gången måste man nu informera om konsekvenserna av en social nedrustning i stället för som tidigare om nya reformer. I dens.k. sparplanen hörde förändringen av basbeloppsberäkningarna till det mest uppseendeväckande. Dess omfattande följdverkningar står vi bara vid inledningen till. Det är här fråga om ett grundskott mot hela ATP-systemet. Man påstod att ett motiv för att ändra basbeloppsberäkningarna var oljeprishöjningarna. Regeringens konstruktion innebär emellertid att även oljeprishöjningar som är lägre än höjningar på andra varor medför en standardsänkning för dem med basbeloppsanknutna förmåner. Man gjorde gällande att förslaget i första hand skulle påverka folkpensioner, ATP pensioner, delpensioner, studiemedel och bidragsförskott. Därutöver skulle enligt regeringen bara begränsade utgiftsområden beröras. Detta höll naturligtvis inte. Enbart under riksförsäkringsverket och försäkringskassorna faller ett fyrtiotal författningar som har betydelse vid fastställande eller beräkning av sociala trygghetsförmåner. Utöver dessa författningar berördes en lång rad bestämmelser i annan central lagstiftning. Man angav över huvud taget inte att basbeloppet utanför lagstiftningsområdet fått en vidsträckt användning — bl.a. i avtal mellan arbetsmarknadens parter om tilläggsförmåner till den allmänna försäkringen och i andra försäkringsavtal. Nog kan man tala om en upprörande nonchalans och en inkompetent handläggning av en fråga med denna utomordentligt omfattande räckvidd. Först sedan vi socialdemokrater och andra slagit larm lär ett kartläggningsarbete ha påbörjats i justitiedepartementet för att undersöka i vilka fall det kan vara motiverat att inte använda det nya basbeloppet. Det skulle f. ö. vara intressant att veta hur långt detta kartläggningsarbete fortskridit. Och hur avser man agera inför den rättsosäkerhet som kommer att uppstå på hela det vidsträckta område det här är frågan om då det gäller upprivna avtal, tolkningstvister m.m.? När det gällde att motivera förslaget till förändringarna av basbeloppsberäkningarna fick vi uppleva en märklig men också avslöjande argumentation. Utöver att man sökte spela ut industriarbetare mot pensionärer sökte man också göra gällande att pensionärernas inkomster ökat mycket kraftigt. Man påstod att medan de totala reallönerna efter skatt för hela löntagarkollektivet ökat med 8 26 sedan 1973 hade motsvarande ökning för pensionärskollektivet uppgått till 50 20. Man t.o.m. antydde att en urholkning av pensionsförmånerna skulle skapa större rättvisa mellan löntagare och pensionärer. Regeringens beskrivning var direkt vilseledande. Pensionärskollektivets inkomstökning förklaras till den helt övervägande delen av att antalet pensionärer ökat mycket kraftigt, bl.a. beroende på sänkt pensionsålder och delpensionsreformen. Dessutom har antalet ATP-pensionärer med högre inkomster blivit fler, vilket helt naturligt drar upp medelinkomsten. Med undantag för de pensionärer som har fått höjda pensionstillskott har standardökningen uteblivit för den enskilde pensionären. TCO-ekonomerna redovisade i sin höstrapport en analys av inflationens omfördelningseffekter. Analysen visade entydigt att inflationen gynnar höginkomsttagare och företagare, missgynnar löntagare och drabbar pensionärerna hårdast. Den genomsnittliga förlusten för alla pensionärshushåll, genom att deras besparingar urholkas, uppgick under 1980 enligt beräkningarna till 5 000 kr. Låt mig slutligen tillägga att antalet pensionärer med 75 000 kr. i allmän pension inskränker sig till 2 76 av ATP-pensionärerna och att ålderspensionen från ATP än så länge i genomsnitt är ca 17 000 kr. per år. Jag säger detta som en upplysning till statsministern och andra på den borgerliga sidan som försvarat regeringens angrepp på ATP-pensionerna genom att anföra en pensionär med en årsinkomst med 75 000 kr. som exempel på att pensionärerna också borde få känna av åtstramningarna. Som bekant har man från regeringens sida gjort gällande att de höjningar av pensionstillskotten som enligt tidigare riksdagsbeslut skall ske 1 juli 1981, liksom de beslut som kan komma, skulle vara motiv för att urholka värdesäkringen av pensionerna. Även detta var felaktigt. Avsikten har varit att pensionärerna — såväl folkpensionärerna som ATP-pensionärerna — genom värdesäkringen skall vara förvissade om att deras reella köpkraft garanteras även om priserna stiger. Genom pensionstillskotten skall de som har folkpension eller låg eller ingen ATP-pension få ökad köpkraft. Däremot har det aldrig varit tal om att pensionstillskotten skulle utgöra kompensation för en urholkad värdebeständighet. Vare sig genom höjningen av pensionstillskotten 1 juli i år eller om man lägger på ett nytt pensionstillskott 1982 blir det någon ökning av grundtryggheten. Tvärtom försämras den. Högtidligt slog regeringen fast att de mest utsatta grupperna skulle skyddas. ”I vissa fall har inga ingrepp alls gjorts, t.ex. när det gäller de handikappade”, deklarerade statsministern. Och han tillade: ”I andra fall, när generella ingrepp blivit ofrånkomliga, har de sämst ställda fått kompensation.” Även detta visade sig i grunden vara felaktigt. Sparaktionen drabbade i huvudsak just de svaga grupperna — pensionärer, sjuka, handikappade, arbetsskadade och vårdbehövande. När det så småningom stod klart för regeringen utbröt den totala förvirringen. I stället för att resolut dra tillbaka förslaget om basbeloppsför ändringarna sökte man rädda ansiktet genom att utfärda löften om att mån skulle se över vilka konsekvenser sparaktionen skulle få för de svaga grupperna och komma med förslag till kompensation. Det var så dags då... Så har denna märkliga sparaktion vad gäller vissa av dessa utsatta grupper resulterat i att man nu föreslår att handikappersättningen, barnpensionen och barntillägget från folkpensioneringen samt bidragsförskotten skall höjas med en procentenhet den 1 juli i år. Förslaget visar med önskvärd tydlighet hur svårt det är att i efterhand söka återställa förmånernas värde till den nivå de skulle ha haft med den tidigare basbeloppsberäkningen. Förslaget ger för det första endast en temporär kompensation; i förmånligaste fallet för högst två år. För det andra blir, genom den valda tekniken, kompensationen relativt större för den som har en låg förmån än för den som har en hög sådan. Urholkningen av t.ex. handikappersättningens maximibelopp, 60 26, kommer med den ändrade basbeloppsberäkningen att bli dubbelt så stor som urholkningen av ersättningens minimibelopp, 30 26. Ändå föreslås kompensationen bli lika stor i båda fallen — enligt nuvarande basbelopp 161 kr. per år. Det kan ju förefalla generöst att personer med den lägre ersättningen får en kompensation som för det kommande året inte bara uppväger den ändrade basbeloppsberäkningen utan också ger ett extra påslag. Men samtidigt får man en negativ effekt, nämligen att gränsen för att kvalificera sig för handikappersättning med en gång höjs med samma belopp som den generösa kompensationen. Hur tänker socialministern, som talade så varmt före jul för att fler personer genom den ändrade basbeloppsberäkningen skulle kunna kvalificera sig för handikappersättning, ”kompensera” denna skärpning av villkoren? Jag utgår från att avsikten inte varit att göra det svårare att få ersättningen. Slutligen: Om man skall ge kompensation även för kommande år, kräver detta fortlöpande schablonhöjningar av förmånerna. I stället för en sådan successiv kompensation av förmånernas urholkade värde har handikapporganisationerna helt naturligt krävt att man skall återgå till de tidigare reglerna för basbeloppsberäkningen. Den främsta effekten av de ändrade basbeloppsberäkningarna blir nu i fortsättningen en successiv urholkning av kompensationsnivån inom ATP. ATP-systemet, inkl. folkpensioneringen, ger en pension som motsvarar sammanlagt 65 70 av inkomsten före pensioneringen. Riksförsäkringsverkets utredning visade att på 20 års sikt får en genomsnittlig inkomsttagare med ATP sin pension sänkt från 65 96 till mellan 45 och 50 20. Man kan fråga sig om regeringen inte heller då det gällde ATP hade klart för sig vilka effekter förslaget till basbeloppsförändringen skulle komma att få. Eller var det möjligen så, att man hade effekterna klara för sig i det här hänseendet och att det var orsaken till aktionen? Det gäller ju här miljoner ATP-pensionärer — de som i dag är 45 år och yngre och som nu måste räkna med starkt försämrade pensioner när de uppnår pensionsåldern, om man inte, som vi kräver, river upp beslutet om basbeloppsförändringen. Får jag till detta foga att försämringen av pensionerna genom basbeloppsförändringen ju sätter in omedelbart och således kommer att drabba både dagens pensionärer och alla tillkommande under årens lopp. Stats-, kommunaloch landstingsanställda är garanterade en viss procent av sin slutlön i pension. Denna tjänstepension är samordnad med pensionen från den allmänna försäkringen så att förmånerna från den allmänna försäkringen utgår fullt ut, medan tjänstepensionsförmånerna ”fyller på” upp till den garanterade nivån. Beslutet om basbeloppsförändringarna innebär att den allmänna försäkringen kommer att svara för en mindre andel av den totala pensionen än enligt tidigare regler. Stat, kommun och landsting får alltså — om inte avtalen ändras — svara för en större kostnadsandel och kan få öka sina pensionsåtaganden kraftigt. Detta påverkar självfallet den statliga och kommunala ekonomin. Det sker vid en tidpunkt när regeringens pålagor ställt kommuner och landsting inför stora och växande ekonomiska bekymmer. Vilka kostnader kommer förändringen av basbeloppet att medföra för kommuner och landsting och för staten? Och nog rimmar detta dåligt med riksdagens beslut att inga förslag skall läggas fram utan att eventuella kommunalekonomiska konsekvenser av de framlagda förslagen analyserats och utförligt redovisats. Den sociala nedrustningen har självfallet drabbat många andra områden utöver de nämnda. Det studiesociala systemet försämras och stora grupper av pensionärer och barnfamiljer ställs utanför det bostadsstöd de tidigare haft, för att nu nämna ytterligare ett par viktiga områden där den sociala nedrustningen kommer att bli högst kännbar. Regeringen tycks oförtrutet vilja gå vidare på den sociala nedrustningens väg. På annat sätt kan man inte tyda dess uttalande om att det nu är sjukförsäkringssystemet som står i tur att drabbas av sparåtgärder. Därmed är det åter fråga om åtgärder som särskilt hårt drabbar vanliga löntagare i detta land. I sitt s.k. handlingsprogram säger regeringen att dess förslag är präglat av rättfärdighet och solidaritet. Men var ligger rättfärdigheten i att löntagarna över en natt genom höjda skatter och ökade priser förlorar vad deras förhandlare vunnit vid förhandlingsbordet? Var ligger solidariteten i ett program som först undergrävt ATP-systemet och nu skall attackera sjukförsäkringen? De borgerliga ger ofta gamla hederliga uttryck ett omvänt innehåll. Vi socialdemokrater har lärt oss att ha en stark känsla för ordens valör och kallar därför den borgerliga politiken vid dess rätta namn: en social nedrustning. Nu som tidigare kommer socialdemokratin att slå vakt om och ta strid för det sociala trygghetssystem som har byggts upp under lång tid. Därför kräver vi att den fulla värdesäkringen åter skall gälla för folkpensioner, för ATP och för andra sociala trygghetsreformer. Därför kräver vi att kompensationsnivån inom delpensionsförsäkringen skall återställas till 65 26. Därför kommer vi att motsätta oss regeringens planer på en försämring av sjukförsäkringen. Låt mig, herr talman, med kraft understryka att vakthållningen kring vårt sociala trygghetssystem i dag är viktigare än någonsin.

Herr talman! Kraven på en socialt medveten fördelningspolitik är särskilt viktiga under år då samhällsekonomin ställer krav på återhållsamhet. Det slås fast i regeringsförklaringen från hösten 1979. Jag vill, trots vad Sven Aspling sade nyss, påstå att vi har levt upp till denna målsättning. Årets budgetproposition har en klart fördelningspolitisk profil. Den är en uppföljning av en konsekvent och medveten politik för att skydda utsatta grupper och angelägna områden. Låt mig ge några exempel på hur regeringen har följt upp denna politik. Det kommunala skatteutjämningsbidraget, som är så viktigt ur fördelningspolitisk synpunkt, har fyrdubblats sedan 1976, vilket innebär att de fattigaste kommunernas möjligheter att ge sina medborgare tillfredsställande service och omsorg kraftigt har ökat. Genom kraftfulla arbetsmarknadspolitiska insatser har arbetslösheten kunnat hållas på en jämförelsevis låg nivå. I dag är ca 160 000 fler människor i sysselsättning än 1976, och det är fler än någonsin tidigare. Det totala anslaget på handikappområdet har mer än fördubblats sedan 1976, och anslagen till handikapporganisationerna har under samma tid mer än femdubblats. I årets budgetproposition föreslås statens insatser på handikappområdet uppgå till drygt 14 miljarder kronor, vilket är en ökning med 15,5 260 jämfört med innevarande budgetår. De familjepolitiska stödformerna har successivt byggts ut och förbättrats. Barnbidraget har höjts från 1 800 kr. år 1976 till f. n. 3 000 kr. per barn och år. Föräldraförsäkringen har successivt byggts ut, senast med tre månader från 1 juli 1980 till tolv månader. Barnomsorgen har byggts ut kraftigt. Det statliga stödet till social hemhjälp och färdtjänst har ökat med 2 042 milj.kr. sedan 1976. Pensionärsorganisationerna har fått särskilda medel för sin verksamhet. Sedan regeringsskiftet 1976 har folkpension och pensionstillskott ökat med tillsammans nära 10 000 kr. per person och år. Det talas ibland i den politiska debatten — det var f. ö. fallet också för ett ögonblick sedan — om social nedrustning i Sverige. Jag har tidigare sagt här i kammaren att den som använder det uttrycket känner Sverige dåligt. De exempel på utbyggnad av den sociala sektorn som jag här har nämnt visar på något annat än social nedrustning. Tvärtom — de visar på en upprustning på de områden där behoven är störst, en satsning på de grupper som har rätt att ställa krav på solidaritet från dem som har det bättre ställt. Det är, herr talman, en medveten fördelningspolitik som har bedrivits, och den kommer att fortsätta. Trots den återhållsamhet som det samhällsekonomiska och statsfinansiella läget kräver bibehålls den standard som kännetecknar svensk socialpolitik. Solidariteten kräver att tillgängliga resurser satsas i första hand på utsatta grupper. Detta har också skett. Och när jag säger detta är det med respekt för ordens valör, Sven Aspling. Budgetutvecklingen på olika punkter som jag har pekat på talar sitt tydliga språk. Vi har också kunnat bereda utrymme för vissa nya satsningar, främst inom missbruksoch handikappområdena. Den sociala sektorns andel av samhällsekonomin har ökat kraftigt. Totalt omfattar socialhuvudtitelns förslag 60,7 miljarder kronor — en ökning med 7,5 miljarder kronor jämfört med föregående år — och utgör därmed omkring 27 Jo av den statliga budgetens totala omslutning. Därtill kommer den överföring som äger rum till hushållen inom socialförsäkringssystemet. Den var 1980 nära 80 miljarder kronor, vilket utgjorde 29,5 20 av den privata konsumtionen. För att kompensera effekterna av de nya basbeloppsberäkningarna har ersättningsnivån för handikappersättning, barnpension, barntillägg och bidragsförskott i årets budgetproposition föreslagits bli höjd. Detta har skett just för att vi skall kunna leva upp till de utfästelser som vi har gjort om att stärka de svagas situation i samhället. Det står vi för. Det är ingen urholkning som vi har gjort, utan det gäller en medveten politik för att stärka deras situation. Det är samma bakgrund till förslaget om att pensionstillskotten, efter att ha höjts den 1 juli 1981 i enlighet med tidigare riksdagsbeslut, kommer att förbättras ytterligare fr.o.m. den 1 juli 1982. Jag kan inte förstå Sven Asplings resonemang — att det skulle vara något fel att stärka och förbättra standarden även fortsättningsvis för dem som har de allra lägsta pensionerna i vårt land. Det är ett ihåligt argument att påstå att inte detta är en medveten fördelningspolitik. Och det förvånar mig mycket att socialdemokraterna inte vill medverka i en sådan politik. Jag vill också gärna understryka att när Sven Aspling drar ut perspektivet till ett 20-årsperspektiv med den förändrade basbeloppsberäkningen, så är det att medvetet förvränga en utveckling.

Det är nämligen så att en omfördelning av befintliga samhällsresurser är den enda väg som är framkomlig om vi skall kunna fortsätta arbetet med att skapa ekonomisk grundtrygghet och jämlikhet. Därför måste vi också ägna särskild uppmärksamhet åt flerbarnsfamiljernas ekonomiska situation. Familjepolitiska stödformer av olika slag har, som jag nyss nämnde, byggts ut och förbättrats för att garantera en grundtrygghet och en god standard för barnfamiljerna. För flerbarnsfamiljerna har dessa åtgärder inte varit tillräckliga. Det är därför nu nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder. Regeringen kommer, som statsministern tidigare anmält, att föreslå en Jag vill också betona den avgörande betydelse för barns utveckling och trygghet som en god kontakt mellan barn och föräldrar innebär. De förbättringar som hittills har skett inom föräldraförsäkringen har inneburit att småbarnsföräldrarna har fått bättre ekonomiska förutsättningar att utnyttja den lagstadgade rätten till förkortad arbetstid. En viktig byggsten i en heltäckande familjepolitik är det förslag till ATP-rätt för vård av små barn som regeringen kommer att lägga fram till riksdagen i vår. Det är en rättvisefråga att den viktiga uppgiften att vårda egna barn inte medför en urholkning av pensionsskyddet. Utbyggnaden av stödet till barnfamiljerna måste ske tillsammans med en fortsatt utbyggnad av barnomsorgen. Utbyggnaden av barnomsorgen är ett prioriterat område och fullföljs enligt riksdagens beslut om 100 000 nya platser perioden 1977-1981, men med en förskjutning av tidsplanen som enligt nuvarande bedömning kan beräknas till ett år. Det innebär att antalet nytillkomna platser 1982 kan beräknas till 116 100, varav 33 100 i familjedaghem. En proposition om förenklade statliga regler inom barnomsorgen kommer att läggas fram för riksdagen inom kort. Enligt planerna skulle denna proposition redan ha lagts på riksdagens bord. Kommunförbundet har emellertid uttryckt önskemål om ytterligare överläggningar, vilket innebär en viss fördröjning. Herr talman! En av de viktigaste socialpolitiska frågorna för framtiden är arbetet med utformningen av de åtgärder som skall tillgodose de äldres behov av omsorg, service och vård. Det är nödvändigt med en aktiv planering av äldreomsorgen. Utgångspunkten måste vara en övergripande helhetssyn, som innebär att alla människor i vårt samhälle känner att de behövs, att de är en tillgång och har någonting att tillföra sin närmaste omgivning, sig själva och samhället som helhet. Utgångspunkten för samhällets insatser för äldre måste vara att den enskilda människan skall kunna fortsätta att leva sitt liv så normalt som möjligt, vara kvar i den invanda miljön så länge som möjligt, och att omsorg och service anpassas efter de behov som uppstår. Den äldreberedning som regeringen nu har tillsatt har som första uppgift att se över åtgärder som hör samman med de äldres behov av omsorg, service och vård. Jag räknar med att beredningen skall kunna bli ett bra forum för överläggningar om den framtida inriktningen av äldreomsorgen mellan de politiska partierna, pensionärsorganisationerna och kommunförbunden. Full delaktighet och jämlikhet är det internationella handikappårets tema. Vi vet alla att vi har långt dit, men vi är också alla överens om att det internationella handikapppåret måste innebära ett fördjupat och intensifierat arbete för att kunna nå målet. Våra åtgärder inom handikappområdet syftar till att undanröja handikappades svårigheter, så att samhället — både den yttre fysiska miljön och de verksamheter som bedrivs i samhället — blir tillgängligt. Det är viktigt att konstatera att det råder bred samstämmighet om målen. Handikapporganisationerna har i hög grad varit pådrivande och inspiratörer i detta arbete. De fyra senaste regeringerna har haft samma inriktning för politiken inom detta område, och riksdagen har i allt väsentligt fattat sina principiella beslut i enighet. Det råder också enighet om motiven för insatserna på handikappområdet. Insatser för delaktighet och jämlikhet görs därför att handikappade människor behövs i samhällsbyggandet på samma sätt som alla andra. Handikappade har samma rätt att få vara resurser i den gemenskap som samhället utgör. Gemenskapen blir fattigare och svagare om människor står utanför den. Alla individer i alla åldrar har något att ge till andra medmänniskor. Det ligger alltså i allas intresse att fullfölja det handikappolitiska programmet. Herr talman! Åtgärder som förebygger missbruk av alkohol och andra droger hör till de angelägnaste i samhället. Regeringen har därför föreslagit en fortsatt kraftig utbyggnad av samhällets insatser för vård av alkoholoch narkotikamissbrukare. Särskilda medel reserveras för att genomföra förslag som lagts fram av regeringens samordningsorgan för alkoholfrågor. Förslagen syftar till en ökad information och fördjupad opinionsbildning kring alkohol och andra droger och ett intensifierat utvecklingsarbete på vårdområdet. Särskilt uppmärksammas behovet av insatser för kvinnor i tidigt missbruk. En särskild satsning görs på forskning omkring samhällsutvecklingens sociala konsekvenser. Anslaget inom alkoholoch narkotikaområdet, inom socialhuvudtitelns område, ökar med sammanlagt 47,2 milj.kr. Samhället kan aldrig acceptera att människor går under på grund av missbruk. En adekvat vård och rehabilitering måste kunna erbjudas. Frågan som gäller möjligheterna att ge missbrukare vård utan deras eget samtycke tillhör de som diskuterats mest i samband med reformeringen av sociallagstiftningen. Det är med stor glädje jag nu kan konstatera att den av regeringen tillsatta socialberedningen, efter ett intensivt arbete, kunnat lägga fram ett enhälligt förslag till ny lag om vård av missbrukare i vissa fall. Syftet är att lagen skall komplettera socialtjänstlagen i de fall missbrukare av narkotika eller alkohol inte kan beredas nödvändig vård i frivilliga former. Lagförslaget remissbehandlas nu, och min avsikt är att i vår lägga fram en proposition till riksdagen. Narkotikaproblemet ger anledning till stor oro. Missbrukets konsekvenser i form av sociala problem för såväl missbrukare som närstående, sjukdomar, brott och skador på personer och egendom blir allt allvarligare. I alla led krävs en ökad medvetenhet om faran i narkotikamissbruket. Det sker nu ett arbete på bred front för att hejda utvecklingen av narkotikamissbruket. Ökade polisoch tullinsatser har gett till resultat att beslagen av narkotika har ökat. Skärpt praxis för åtal vid innehav av narkotika och höjda minimistraff för grova narkotikabrott kan förväntas få en avskräckande effekt för de narkotikabrottslingar som kallt kalkylerar med ett tänkbart straff — närmast som en företagsmässig faktor. Internationellt agerar Sverige aktivt i FN och Europarådet för att den gemensamma kampen mot narkotikamissbruket skall effektiviseras. Genom förebyggande arbete och information om drogernas skadeverkningar strävar vi efter att minska efterfrågan av narkotika. Vårdoch rehabiliteringsinsatserna byggs ut och utvecklas. I en bred offensiv går socialdepartementet nu ut med information till landets alla högstadieelever. För att väcka till insikt och stödja vuxna för en bättre handlingsberedskap utarbetas en handbok i drogfrågor för föräldrar. I hela vårt land pågår nu ett brett arbete för att med olika instrument komma till rätta med alkoholoch drogmissbruket. Det arbetet kommer att fortsätta både när det gäller att fördjupa informationen och opinionsbildningen, att förbättra missbruksvården och att vidta nödvändiga restriktioner. Samtliga dessa åtgärder måste ses i ett samlat perspektiv. Vi kan nu konstatera att den breda informationssatsning som drogs igång i Aktionen mot alkoholfaran för snart ett år sedan har gett klart positiva resultat. En opinionssvängning har skett, ett nytt medvetande har nåtts, och en omprövning av tidigare tillåtande attityder till traditionella alkoholvanor kan konstateras. Alkoholkonsumtionen har sjunkit kraftigt. Att ytterligare förstärka den omprövning av attityden till alkoholen som pågår är nu en mycket angelägen uppgift. Jag vill kraftigt understryka att det är fråga om ett ihärdigt och långsiktigt arbete. Fortsatta kraftiga informationsinsatser måste till för att vi skall kunna bygga vidare på den grund vi tillsammans har lagt. Men det räcker inte med att enbart rikta sig mot traditionella alkoholvanor och mot drogbruk. Vi måste arbeta för att stimulera till en fördjupad diskussion om våra livsmönster. Regeringen har därför i budgetpropositionen föreslagit särskilda medel för en fortsatt och fördjupad opinionsbildning mot drogkulturen. I det här arbetet spelar folkrörelserna en mycket väsentlig roll. Folkrörelserna har genom sin idéburna verksamhet mycket stora möjligheter att nå fram med det positiva budskapet om värdet av delaktighet och gemenskap i samhällslivet i stället för flykt och isolering genom droger. De särskilda alkoholpolitiska åtgärder som nu vidtas får emellertid inte ses isolerat. De är i stället att betrakta som komplement till de allmänpolitiska åtgärder som syftar till att öka gemenskapen och tryggheten i samhället och motverka negativa effekter av samhällsutvecklingen. Den grundläggande frågan när det gäller att komma till rätta med den verklighetsflykt som drogmissbruk utgör är vilket samhälle vi vill skapa. 1980-talets förnyelse och planering av samhället måste utgå från individen och dennes behov som en helhet. Den nya socialtjänstlagen, som riksdagen förra året fattade beslut om, kommer att vara ett utmärkt redskap för det fortsatta arbetet på det här området. Vi måste förändra och planera så, att vi i vårt moderna samhälle får utrymme för mer gemenskap över generationsgränserna och mer medmänsklighet och medansvar. Vi måste forma vårt samhälle så, att alla människor oavsett ålder får utnyttja sina resurser och känna att de har en uppgift att fylla.

Herr talman! Jag har under många riksdagsår inte varit någon vän av starka ord, och jag har sällan brukat dem. Vid debatterna under de senaste månaderna om den s.k. sparplanen har det emellertid inte varit möjligt att undvika starka ord. Jag har helt enkelt varit upprörd över den okunnighet, ja, den cynism och den brist på vad jag skulle vilja kalla politisk hederlighet som har färgat så mycket av det vi har upplevt när det gäller den s.k. sparplanen och dess allvarliga konsekvenser, inte minst på det socialpolitiska området. Detta för mig över till en kort kommentar. Det allvarliga är att landets socialminister står i talarstolen i Sveriges riksdag och egentligen förnekar de allvarliga konsekvenserna av basbeloppsförändringarna — de förändringar som är och förblir ett direkt svek mot landets pensionärer. Tiden medger inte att jag, trots att det är frestande, går igenom den lista som fru Söder räknade upp beträffande olika anslagsposter och deras förändringar — helt naturliga förändringar i inflationens Sverige. Men ett exempel vill jag ge. Den höjning av barnbidraget med 200 kr. som riksdagen fattade beslut om under det urtima riksmötet kompenserade, på grund av höjningen av momsen och energipriserna, bara en tredjedel av barnfamiljernas ökade utgifter. Dessutom har närmare 200 000 familjer mist sitt bostadsstöd. Allra sist vill jag fråga om jag kan få en kommentar av fru Söder då det gäller den allvarliga försämringen av ATP. Vad det är fråga om framgår av riksförsäkringsverkets yttrande till socialförsäkringsutskottet. Steg för steg urholkas nu ATP-pensionerna. Och hela systemet är, på litet sikt, i fara. Själva grunden för ATP är nämligen värdesäkring. Hade fru Söder ingen aning om att förändringen av basbeloppsberäkningarna skulle få denna effekt? Och om hon hade det, var det orsaken till denna uppseendeväckande aktion? Jag har förstått att fru Söder är väl medveten om att de 200 milj.kr. som man nu säger sig spara genom att försämra ATP-pensionerna är pengar som inte kan användas för att förbättra det katastrofala budgetunderskottet. Det är ju som bekant löntagarnas pengar. Min fråga blir: Var icke fru Söder medveten om konsekvenserna av basbeloppsförändringen, konsekvenser som nu kommer att följa oss? Så länge jag, fru Söder, har säte och stämma i denna kammare och ända till dess ni ändrar basbeloppsberäkningarna kommer att jag att ställa dessa frågor.
Herr talman! Det är inte särskilt meningsfyllt att vi i denna sena timme upprepar allt det som sades veckorna före jul. Men jag vill ändå gärna säga till Sven Aspling att jag naturligtvis har varit helt medveten om konsekvenserna av de förslag jag lagt fram för Sveriges riksdag. Det är inte fråga om att rasera ATP-systemet. Det är ett trygghetssystem som Sveriges riksdag har beslutat om. Man har byggt upp ett system som kommer allt fler människor till godo. Basbeloppsförändringen gjordes för att under en tid i ekonomiskt trångmål reducera ökningstakten inom ATP-systemet, för pensionerna kommer alltfort att öka. Samtidigt vidtar vi också åtgärder för att ännu bättre tillgodose dem som har bara folkpension och liten ATP med en ytterligare utbyggnad av pensionstillskottet. Det har alltså varit en medveten politik som ett led i det arbete som regeringen i övrigt har fört och som innebär att vi har satt solidaritetsarbetet i högsätet. Det blir något mindre klyftor mellan pensionärerna under den här tiden som vi har det rensade basbeloppet, men den konsekvensen får vi alltså ta. När det gäller barnbidraget vill jag säga till Sven Aspling att socialdemokraterna i höstas föreslog en lång rad åtgärder som i sig skulle innebära ökade kostnader för barnfamiljerna. Men socialdemokraterna föreslog ingen höjning alls av barnbidraget i det läget. Däremot anslöt sig socialdemokraterna till regeringens förslag om höjda barnbidrag när deras eget förslag i övrigt hade fallit. Jag tycker detta talar för sig självt i det här sammanhanget.

Herr talman! Jag noterar att fru Söder denna natt här i riksdagen har deklarerat att hon var medveten om konsekvenserna av basbeloppsförändringen. Det är tillfredsställande att fru Söder erkänner att hon var medveten om detta. Men på sitt sätt blir frågan mycket allvarlig när man medvetet har gjort detta. Fru Söder säger att det inte är fråga om att rasera ATP. Fru Söder! Konsekvenserna av basbeloppsförändringen — låt mig upprepa det — är så allvarliga att hela systemet på litet sikt kommer i fara. Läs riksförsäkringsverkets yttrande! Vi har i detalj studerat detta, och jag står inte här i riksdagen denna sena kväll bara för att påpeka detta faktum, utan det är för att uttrycka den oro jag känner eftersom jag i så hög grad har varit engagerad när det gällt att driva igenom denna vår största sociala trygghetsreform. Det är det som är det allvarliga. Nu säger fru Söder — och då blir debatten ännu märkligare — att detta skedde av någon sorts omtanke om ATP. Jag har redan påpekat att spareffekten på ATP-sidan inte kommer att leda till något påslag på statsbudgeten. Det är ju pengar som hör hemma i AP-fonden. Var det alltså omtanken om AP-fonden som var den verkliga orsaken till ändringen av basbeloppsberäkningen? Vad var det som i så fall uppfordrade regeringen och fru Söder att ge sig på det här? Det kan ju i varje fallicke ha varit något krav från löntagarorganisationerna — sannerligen inte. Det är ju dessa som i dag uttalar stor oro för vad som har skett. Det är ju inte så att det här kommer att leda till någon sorts utjämning. Det kommer stegvis att leda till en försämring av hela vårt pensionssystem, och det är detta som är så djupt allvarligt. Herr talman! Det här är min sista replik, men låt mig få understryka att fru Söders medverkan i ändringen av basbeloppet — och detta beklagar jag — kommer att registreras nu och i framtiden.

Herr talman! Jag vet inte om jag hörde rätt. Linnea Hörlén var uppe föt en stund sedan här — jag ser henne inte i kammaren nu — och hon sade faktiskt att man inte kan lagstifta eller besluta i den här kammaren om rättvisa och rättfärdighet. Jo, det är just vad vi kan! Vi kan tala om barmhärtighet i många sammanhang. Men om rättvisa skall skapas i ett samhälle, så är det genom lagstiftning samt genom en ekonomisk och social politik som man gör det. Det är ju därför vi är här. Man kan aldrig skapa ett rättvist samhälle genom att tala bra om det och använda vackra ord. Det är handlingen i det här huset som avgör om vårt land - får större eller mindre rättvisa.

Kanske är det en mönsterstat i världen som vi skapade nästan av intet — det här landet har faktiskt varit ett fattigt land. Det är socialdemokratins och arbetarrörelsens stora historiska bedrift i vårt land. Vi hade väl aldrig trott att man på bara några år skulle kunna riva ned den ekonomiska grund på vilken vi stod. Vi har sagt — och jag vill, herr talman, gärna upprepa det — att vi skulle inte ha blivit trodda och att vi inte hade trott det själva om vi i 1976 års valrörelse hade beskrivit dagens situation och sagt att så här kommer det att bli. Men nu är vi där. Vi påpekade gång på gång i valdebatt efter valdebatt att grunden för ett samhälle och för möjligheterna att bedriva en socialt rättfärdig politik är att man har en sund ekonomi. Sven Aspling har talat här nyss, och jag påminner mig hur han av centerpartiet nästan utsattes för smälek därför att han inte omedelbart stödde centerns krav på en säkning av pensionsåldern till 65 år. Det var i och för sig ett riktigt krav. Vi tillbakavisade det inte, därför att vi tyckte att det var oviktigt. Halva nationen på löntagarsidan hade ju faktiskt rätt till pension vid 65 år, medan de som hade de svåraste och hårdaste jobben inte hade det, så det var alltså ett rättfärdighetskrav. Men det måste finansieras. Det var detta som var poängen. Vi kunde inte genomföra reformen förrän vi hade finanserna i ordning så att vi kunde betala den. Därför fick den genomföras steg för steg, och när tiden var mogen för det kunde den slutgiltigt genomföras. När vi värnar om ekonomin är det just för att skydda den svaga parten i samhället. Jag tror att vi i efterhand, genom framtida vetenskapliga undersökningar av dagens ekonomiska situation, kommer att få belägg för att det är de människor som har det svårast och som är svagast i samhället som har betalt det mesta. De starka krafterna tar nämligen alltid sitt på ett eller annat sätt — genom lagstiftning, genom riksdagsbeslut eller genom att kringgå besluten. Det finns så oändligt många bevis för detta. Det finns ett förakt i samhället för svagheten. När t.ex. arbetslösheten ökar, då är det många som inte vänder sig till dem det gäller, nämligen regeringen och de politiska partierna, utan vänder sig mot enskilda människor genom att säga: De arbetslösa är lata, de är inte tillräckligt framåt, de tar inte det arbete som finns, osv. Vi känner till det resonemanget. Det grundar sig på ett förakt för svagheten. Man kräver starka människor, och de starka människorna skall alltid ha sitt. Från den socialdemokratiska utredningsavdelningen har vi fått en sammanställning som socialministern säkert känner till. Den har gjorts av Erik Åsbrink och Ulf Larsson. I den kan man på sida efter sida avläsa hur klyftorna ökar i vårt svenska samhälle. Jag skall bara ta några exempel. Regeringen ville öka hushållssparandet, alltså det enskilda sparandet, och man införde ett skattesparande. Arbetarfamiljen Bengtsson med 70 000 kr. i årsinkomst kan få ut 960 kr. genom detta skattesparande, om familjen sätter in 400 kr. i månaden på ett skattesparkonto. Det kan ju synas bra. Men direktör Andersson med 200 000 kr. i årsinkomst kan tjäna 6 389 kr. på ett år bara genom att överföra pengar från ett konto till ett annat. Jag kan inte förstå annat än att sådant ökar klyftorna. Inom Landsorganisationen har man med hjälp av material från hushållsbudgetundersökningen 1978 studerat effekterna av vidtagna åtgärder för tre olika typer av arbetarfamiljer med barn. Denna undersökning visar bl.a. att en familj med två vuxna och två barn får en minskad disponibel inkomst av 1400 kr. på grund av momshöjning, bensinskattehöjning och ökad kostnad för hushållsenergi.

Aktieägarna och förmögenhetsinnehavarna fick emellertid ökade förmåner. En utdelning på 7 500 kr. ger enligt uppställningen en skattesänkning på 2 250 kr. Så där kunde man fortsätta. Det är klart att detta skapar klyftor. Jag kan inte tänka mig annat. I går träffades en uppgörelse mellan SAF och LO. Sveriges löntagare tog därmed på sig ett stort samhällsansvar, och vi måste säga att LO var modest i sina krav. Reallönesänkning blir en obeveklig följd av detta avtal. Det här bevisar väl om något att svensk fackföreningsrörelse är beredd att ta sitt ansvar, men detta kräver också att regeringen för en rättvis fördelningspolitik. Det är oerhört viktigt, ty det är det som egentligen är grunden för att man kan vara med på sådant här. Nu följer det nya sparpaketet som kommer att ytterligare öka klyftorna. Herr talman och fru socialminister! Alla är ju medvetna om, eller borde vara medvetna om, att det inte går att äta en större kaka än den som bakas. Jag tror inte att detta egentligen är något problem. Alla begriper det här för det är enkelt. Så är det. Vi vet att produktion och sådant har minskat, men det är ju inte detta som saken gäller. Huvudfrågan för oss inom socialdemokratin är: Hur fördelas kakan? Socialministern bär huvudansvaret inom en regering för att kakan fördelas rättvist. När vi började bygga upp vårt land var det tre personer inom socialdemokratin och arbetarrörelsen som var centralfigurer: statsministern Per Albin, finansministern Ernst Wigforss och socialministern Gustav Möller. Detta var det triumvirat som byggde upp vårt svenska välfärdssamhälle och skapade rättvisa mellan människor. Fru socialministern har alltså en central roll i den regering som nu sitter. Hennes uppgift är att se till att rättvisa skapas och att det förs en riktig fördelningspolitik. Vi undrar nu mycket över vad som kommer att ske under 1981. Jag skulle vara tacksam om socialministern inför kammaren försäkrade — oavsett vad det nu är värt — att löntagarnas återhållsamhet i årets avtalsrörelse möts av regeringen med en politik som leder till just en rättvis fördelning. Eller skall klyftorna öka även i fortsättningen? Man kan egentligen bolla med siffror väldigt mycket, men till slut får man gå ned till den enskilda familjen för att se vad som händer. Det är då det visar sig att klyftorna ökar. Om vi inte klarar det här — och det är egentligen det allvarliga — kommer den sociala oron i samhället att öka. Grunden för att människor skall ställa upp — i varje fall inom arbetarrörelsen — är att man känner att det finns en regering som just slår vakt om den rättvisa fördelningen. Jag har, herr talman, till slut bara en annan fråga, som jag skall dra mycket hastigt. Det har cirkulerat uppgifter om att socialtjänstlagen skulle skjutas på framtiden — ett eller flera år. Jag vet inte om jag tolkade socialministern rätt för en stund sedan, men jag drog den slutsatsen att så inte är fallet, utan att det är regeringens ambition att socialtjänstlagen skall träda i kraft den 1 januari 1982.

Herr talman! Jag tackar för den repliken. Jag drar den slutsatsen att Linnea Hörlén menar att det är i denna kammare som vi lagstiftar och beslutar om sådant som skapar rättvisa i vårt samhälle.
Herr talman! Evert Svensson drog upp en hel del resonemang omkring vårt välfärdssystem. Han påstod i inledningen att välfärdssamhället redan skulle vara raserat. Jag vill bestämt bestrida det påståendet. Tvärtom är det min uppgift, som Evert Svensson också sade, att vidmakthålla och utveckla välfärdssamhället, eftersom jag har uppgiften att vara socialminister. Jag vill påstå att i årets budgetproposition har den sociala sektorn hävdat sig mycket väl. Den utgör i år en större andel än någonsin tidigare. Den har nämligen ökat procentuellt i den stora budgetomslutningen i årets budgetproposition. Detta är ett faktum som inte går att bestrida. Då kan man inte heller i samma andetag hävda att vi inte söker vidmakthålla det sociala trygghetssystemet i vårt land. En annan och viktig fråga är hur man sedan fördelar de pengar som vi har till förfogande. Jag har tidigare haft en polemik med Sven Aspling i denna fråga. Jag menar att vi också måste diskutera hur vi använder utrymmet inom den givna ramen och söka möjligheter att fördela detta bättre. Vi måste ha modet att förändra ett system, om detta leder till ett bättre resultat. Jag noterar också med stor tillfredsställelse att Evert Svensson här apostroferade att den mycket måttfulla uppgörelsen som träffades i går natt är till ovärderlig glädje för svensk ekonomi. Evert Svensson hoppades att detta skulle betraktas med respekt från regeringens sida och att vi skulle ta denna uppgörelse i beaktande när vi fattade våra fördelningspolitiska beslut. Jag ser detta som ett mycket viktigt uttalande. Som bekant har statsministern inbjudit socialdemokraterna och de fackliga organisationerna till diskussioner om hur man på rätt sätt skall följa upp detta i diskussionen om de framtida skatterna. Här finns alltså en god möjlighet för socialdemokratin att vara med, att ta sitt ansvar och att medverka till att vi minskar klyftorna i vårt land, något som är regeringens ambition. Evert Svensson anförde här flera exempel för att visa att vi fått ökade klyftor. Jag kan inte kommentera dessa exempel, eftersom jag inte penetrerat dem. En uppgift som jag använt mig av tidigare, även om det nu är en tid sedan, härrör från perioden 1973-1976, då socialdemokraterna som bekant satt i regeringsställning. Den uppgiften visar att inkomstutvecklingen var bättre för dem som levde på förmögenhet än för dem som levde på en förtjänad inkomst. Det var alltså under den socialdemokratiska regeringsepoken. Jag vill inte påstå att detta var medvetet — det tror jag inte. Men det är värt att notera att med den ekonomiska politik som socialdemokraterna då förde så blev detta följden. Jag tycker därför att man skall vara något försiktigare med sådana här räkneexempel och i stället se till helheten.

Herr talman! Det är klart att man måste se allt i sin helhet. Om det i vissa avseenden blivit ökningar på socialhuvudtiteln, så måste man vid bedömningen av dessa ta hänsyn till inflationen och till hur skatten har lagts om. Man måste få fram ett helhetsintryck av detta. Det är det som den utredning gjort som jag hänvisade till. Det är först när man går ned till den enskilda familjen och tar reda på hur det har förändrats för den som man ser vad som hänt. Annars kan vi bolla hur vi vill med siffror. Men när man går ned till den enskilda familjen visar den här undersökningen en så pass stor minskning av den disponibla inkomsten som jag här nämnt. Det är klart att sådant måste påverka familjernas möjligheter att klara sig. Vi vet också att de har fått det betydligt besvärligare. Fru Hellsten hos Sparbankerna säger att barnfamiljerna är 1970-talets stora förlorare. Jag tog vidare upp debatten om budgetunderskottet. Vi kan alltså under några år låna pengar. Vi kan låta tryckpressarna i Tumba gå, och vi kan ta upp lån utomlands. Men man kan i längden inte låna vare sig till skattesänkningar eller sociala reformer. Det var Gunnar Strängs stora förtjänst att han aldrig föreslog en utgift som inte var finansierad. Det var många av oss som tyckte att det var besvärligt, för vi ville ha igenom olika reformer. Men han var ytterst noga med att vilja ha täckning för utgifterna. Och det tror jag är en regel som också denna regering borde följa. 80 miljarder i underskott måste ha stor betydelse om inte i dag så i morgon.
Herr talman! Det är just medvetenheten om det stora budgetunderskottet som har gjort att regeringen har lagt fram förslag om åtgärder för att successivt kunna reducera det. Det är också på det sättet, Evert Svensson, att om vi skulle ha genomfört de socialdemokratiska förslagen, hade vi haft ett ännu större budgetunderskott. Det går inte att hävda att vi i ännu högre grad —- och omedelbart, om jag har förstått det rätt — skall tillgodose behov hos olika grupper i samhället och samtidigt mizska budgetunderskottet. Det är en ekvation som inte går ihop. Visst är det riktigt att vi måste se till den disponibla inkomsten och att skatt och inflation också har betydelse. Men vad jag sade tidigare var att socialhuvudtiteln har en större andel av budgeten totalt sett — där inflationen som bekant också har påverkat utvecklingen — än den hade förra året. Och efter vad jag kan erinra mig har den en större andel av budgeten än den någonsin tidigare har haft. Det tycker jag är ett talande bevis för hur regeringen gör sina prioriteringar. Jag har ännu inte besvarat Evert Svenssons fråga om socialtjänstlagen. Kommunförbundet har i ett brev framfört en önskan om att få diskutera genomförandet av socialtjänstlagen. Förslaget kommer alltså inte från regeringen. Det är dessutom riksdagen som har fastställt datum för införandet av socialtjänstlagen. Vi får naturligtvis höra vad Kommunförbundet har att säga om sina möjligheter, men från min sida har inte framförts några propåer om att skjuta på reformen. Det är Kommunförbundet som har gjort en framställning.

Herr talman! Jag hoppas att socialtjänstlagen kan träda i kraft vid den tidpunkt som riksdagen har beslutat och att vi inte får tillbaka frågan för ny datumangivelse. Det är här fråga om en ekonomisk uppgörelse med kommunerna, och det är alltså en fråga om pengar. Men jag har nu fått socialministerns försäkran om att regeringen skall göra allt för att den skall komma i tid. Jag har till slut bara ett råd att ge socialministern: Gå hem till departementet och studera förhållandena mellan olika socialgrupper — om man kan använda det ordet. Studera hurudana förhållandena är nu och hurudana de var 1976. Gå gärna tillbaka till 1970 också. Det kommer säkert att visa vilken utvecklingen har varit.

Fru talman! Med hänvisning till riksdagsordningen får jag meddela följande. Jag avsåg att den 9 februari lämna svar på en interpellation av Oswald Söderqvist om lagstiftningen mot terrorism. Då Oswald Söderqvist är förhindrad att närvara i riksdagen denna dag, är min avsikt att i stället besvara hans interpellation den 16 februari.

Fru talman! Birgitta Dahl har under åberopande av den oro och den offentliga debatt som frågan om utvisningen av palestinierna i Uppsala har gett upphov till frågat mig, om regeringen är beredd att tillsätta en parlamentarisk kommission med uppgift att överväga om lagstiftning och praxis behöver förbättras i syfte att öka rättssäkerheten i frågor av den karaktären. Låt mig först understryka att jag har förståelse för den oro som utvisningen av palestinierna har väckt på många håll. Det är naturligt att utvisning enligt terroristbestämmelserna, med hänsyn till bestämmelsernas art och den långtgående sekretess som tyvärr ibland är nödvändig i sådana sammanhang, kan ge upphov till frågor om rättssäkerheten i förfarandet. Samtidigt måste jag konstatera att erfarenheterna har visat att terroristbestämmelserna alltjämt behövs. Riksdagen har ju också — i samband med att den nya utlänningslagen antogs i våras — beslutat att bestämmelserna skall finnas kvar. Jag vill i detta sammanhang understryka att regeringens handläggning av terroristärendena har skett helt i överensstämmelse med gällande rätt och med iakttagande av rättssäkerhetens krav. Vad gäller frågan om tillsättandet av en parlamentarisk kommission för att se över regeringens praxis vill jag erinra om att konstitutionsutskottet har möjlighet att granska regeringens handläggning av terroristärenden, en möjlighet som också har utnyttjats vid flera tillfällen. Vidare redovisar regeringen årligen i en skrivelse till riksdagen tillämpningen av terroristbestämmelserna. Det är givetvis angeläget att ärendena handläggs i sådana former att någon anledning till misstro inte kan uppstå. Detta har hittills varit och kommer att förbli min och regeringens strävan. Ärendenas art är emellertid sådan att handlingarna på grund av sekretesslagens bestämmelser inte kan offentliggöras. Bl. a. detta förhållande medför att det inte alltid är möjligt att undgå att regeringens beslut blir ifrågasatta. Jag anser emellertid inte att det av detta eller något annat skäl är motiverat att nu tillsätta en parlamentarisk kommission för att företa en allmän översyn av reglerna för förfarandet.

Fru talman! En av de många svåra följderna av den internationella terrorismen är att vi i det demokratiska Sverige under fredstid tvingas hålla oss med en särskild lagstiftning mot terrorism som till sin karaktär är en undantagslagstiftning och som inte i alla delar överensstämmer med våra vanliga rättstraditioner. Det beror i sin tur på att den internationella terrorismen bryter mot alla rättssamhällets och demokratins regler och mot den internationella rätten. Vi är överens om att vi behöver lagen, och det har inte ifrågasatts av mig eller av någon annan debattör. Men det är självklart att några ting är mycket viktiga när vi nu har en sådan här lag. Lagen skall tillämpas med stor restriktivitet och noggrannhet. Vi måste göra allt för att ingen döms orättvist. Den demokratiska och parlamentariska kontrollen måste vara mycket stark. Det får inte bland medborgarna uppkomma ens misstanke om fel eller missbruk, än mindre bland våra invandrare, av vilka många ju bär med sig svåra minnen av förföljelser och rättsövergrepp. Men det som hänt den senaste tiden i samband med utvisningen av palestinierna har gett upphov inte bara till debatt utan också till stor oro. Svenskar med stor erfarenhet på detta område har ifrågasatt rättssäkerheten. Många direkt eller indirekt berörda har påstått att de har blivit utsatta för rättsövergrepp, och det kan ingen mer än de mycket få som har sett handlingarna vederlägga. Men det oroar mig och många andra att personer vars omdöme vi litar på är övertygade om att så är fallet. Oron är också mycket stor bland många invandrare över att den här lagstiftningen skulle kunna tillämpas i vanliga flyktingärenden. Det är mot den här bakgrunden man skall se mitt förslag om en parlamentarisk kommission. Den skulle ha kunnat tjäna som ett medel att skingra oron och visa vår omsorg om att värna om rättssamhället också i detta fall. Därför är jag både bestört och besviken över att regeringen inte har velat ta vara på den här möjligheten att göra någonting för att skingra oron. Och det är fel, som Karin Andersson gör i sitt svar, att blanda ihop detta med konstitutionsutskottets granskning av handläggningen i det enskilda fallet som kommer att äga rum. Regeringen har låtit prestigen gå före omsorgen om människornas förtroende för den här lagstiftningen. Jag vill uttrycka min stora besvikelse över detta men ändå rikta ytterligare en fråga: Hur skall man tolka det som sägs allra sist i svaret, att Karin Andersson inte finner anledning att nu tillsätta den här kommissionen?

Fru talman! Birgitta Dahl och jag är i långa stycken överens om både att lagen är exceptionell och kräver speciella rättssäkerhetsåtgärder och att den behövs. Jag vill hävda att regeringen har tillämpat den så restriktivt som det har varit möjligt. Det visar också detta att rikspolisstyrelsen begärde att 13 skulle utvisas och regeringen beslöt att utvisa 4. Det är riktigt att det bara är de som har del av handlingarna som kan bedöma om regeringen handlat riktigt. Det sade jag också i mitt svar. Men jag sade också att konstitutionsutskottet kommer att få tillfälle att granska handläggningen. Där har man den parlamentariska förankringen, och jag är glad att den finns. Birgitta Dahl frågade vad jag menade med det sista i svaret. Jag menar att kritiken hittills egentligen har gällt handläggningen, och konstitutionsutskottet kommer ju att granska den. Jag följer det som händer i debatten med mycket stort intresse och bevakar om det kommer fram någonting som innebär kritik mot lagen som sådan, och det har hittills faktiskt varit mycket litet. Men om det kommer fram någonting är jag självfallet den första att vilja vidta åtgärder för att ytterligare stärka rättssäkerheten genom lagen. Men kritiken har, som jag sade, i första hand gällt handläggningen.

Fru talman! Man måste skilja på tre saker, Karin Andersson. Det är beklagligt att Karin Andersson gång på gång blandar ihop dem. För det första har vi granskningen av handläggningen i det enskilda fallet. Socialdemokraterna har begärt att konstitutionsutskottet skall göra en granskning, och vi hoppas att så kommer att ske — utskottet har i varje fall fattat beslut om att inleda en sådan granskning. För det andra har vi den årliga rapporten som vi får till riksdagen om hur terroristlagen tillämpas. Det är en mycket tunn rapport. Den ger inte såvitt jag har kunnat finna utrymme för den mycket noggranna granskning som jag anser är befogad med anledning av vad som nu har hänt, utan att jag för den skull anklagar regeringen för att ha gjort fel. Det förfärliga är ju att vi icke vet om regeringen har handlat fel eller inte och om lagstiftningen är otillräcklig eller inte. Jag och mitt parti skulle vara mycket glada om vi skulle finna att regeringen har handlat rätt. Jag vill inte att man skall kunna säga att här har begåtts rättsövergrepp mot människor. För det tredje gäller diskussionen granskningen av lagstiftningen ur principiell synpunkt, en granskning av både hur den är utformad och hur den tillämpas. Det finns naturligtvis ett samband mellan de två frågorna, för lagstiftningens formuleringar kan ändras för att garantera en bättre rättssäkerhet och en bättre praxis. De här tre frågorna får icke blandas ihop, Karin Andersson. En parlamentarisk kommission skulle kunna få tillgång till material som man eljest icke kan lämna ut. Den skulle kunna arbeta — det är min och mitt partis avsikt — utan någon sorts prestigemässiga partipolitiska låsningar och ha som enda intresse att se till att vi har rättssäkerhet också på det här området. Det är synd, Karin Andersson, att regeringen inte har velat ta chansen att genast tillsätta en sådan här kommission. Vi kommer självfallet att fortsätta att driva det kravet.
Fru talman! Jag kan försäkra Birgitta Dahl att det faktiskt inte handlar om någon prestige från min sida i den här frågan — den är för allvarlig för det. Birgitta Dahl säger sig skilja på tre saker. Det är precis vad också jag har försökt göra, till skillnad från alla dem som deltagit i den offentliga debatten. Jag håller helt med Birgitta Dahl i fråga om KU:s prövning av tillämpningen av lagen i det nu aktuella fallet, och jag är glad att en prövning kommer att göras. Den årliga rapporten är en rapport i efterhand över vad som skett, och att den är tunn kan kanske bero på att det dess bättre är så sällan vi behöver tillämpa terroristlagen men också på att man även i den rapporten måste ta hänsyn till de sekretessbestämmelser som finns när det gäller sådana här frågor. Den tredje frågan gällde ändringar i lagtexten för att öka rättssäkerheten. Jag sade tidigare att jag inte har kunnat finna att det anförts någon kritik i fråga om själva lagbestämmelserna, utan kritiken har gällt handläggningen. Det är därför jag tycker det är bra att den blir prövad. Men jag sade också att om kritik beträffande lagbestämmelserna skulle komma fram, så är jag beredd att överväga vad man kan göra.
Fru talman! Det är riktigt att den årliga rapporten är tunn. Den är så tunn att det är omöjligt att av den över huvud taget bedöma hur lagarna har tillämpats i praktiken i de enskilda fallen. Visst, Karin Andersson, har det förekommit kritik också mot lagtexten. Det finns, som jag sade i mitt förra inlägg, ett klart samband mellan lagtextens utformning och tillämpningen av den. Jag kan inte finna att Karin Andersson i den här debatten har anfört något sakligt skäl som talar mot att en kommission omedelbart skall tillsättas. Vad är det som hindrar regeringen annat än prestige? Regeringen behöver inte vara rädd för att vi i oppositionen skall utnyttja det här i det sedvanliga oppositionsarbetet, i varje fall inte så länge regeringen visar beredvillighet när det gäller att värna om rättssäkerheten. Men det är alldeles klart att om det är så att regeringen struntar i att ta hänsyn till oron, då kommer vi att ha saklig anledning att rikta mycket hård kritik mot regeringen, och det gör jag när man nu säger nej till att tillsätta den här kommissionen.

Fru talman! Arne Fransson har frågat mig om jag avser medverka till att en översyn kommer till stånd av de regler och bestämmelser som gäller för erhållande av statliga garantier för exportkrediter, för att man på det sättet skall kunna gynna svensk industris möjligheter att öka sin export. Bakgrunden till Arne Franssons fråga är att många, framför allt mindre och medelstora företag, enligt Arne Fransson synes anse att en omfattande procedur måste genomföras, innan de kan få besked från exportkreditnämnden, om garanti kan lämnas eller ej. Arne Franssons uppfattning är att handläggningsrutinerna på detta område i Sverige är betydligt mer omfattande än i flera andra länder, vilket inneburit att Sverige gått miste om exportorder. Exportkreditnämnden är ett statligt försäkringsinstitut, som mot viss premie övertar exportörens risk i samband med en exportaffär. Motsvarande garantiinstitut finns i många andra länder. Liksom dessa systerorganisationer måste EKN följa etablerade procedurer och infordra ett tillfredsställande underlag från exportören, innan garanti kan utfärdas. En mindre noggrann handläggning skulle leda till onödiga förluster och medföra en höjning av försäkringspremien, något som i sin tur skulle fördyra den framtida exporten. Det är min uppfattning att det system som i dag tillämpas fungerar väl. Denna uppfattning grundar jag bl.a. på det faktum att det med tanke på verksamhetens komplicerade natur och det stora antalet ärenden kommit anmärkningsvärt få klagomål på handläggningen till såväl EKN och Exportrådet som till regeringen. I motsats till flera andra länders garantiinstitut har EKN genom en långt driven delegering en mycket kort att öka exporten handläggningstid— i allmänhet omkring en vecka — för de ansökningar som är kompletta. Förvisso kan en exportör tycka att handläggningstiden är alltför lång i de speciella fall han ombeds inkomma med kompletterande uppgifter till nämnden. Vanligen är orsaken till sådana dröjsmål att exportörens ansökan inte har varit komplett. I enstaka fall kan särskilda skäl föranleda behov av ytterligare information från annat håll. EKN undersöker dock f.n. möjligheten att minska behovet av att i framtiden infordra kompletterande uppgifter från exportören.

Fru talman! Låt mig först få tacka handelsministern för svaret på min fråga. Jag är emellertid inte helt nöjd med svarets innehåll. Alla är vi överens om nödvändigheten av att öka vår exportandel. Därför är det viktigt att staten på olika sätt går in med åtgärder som underlättar våra exportmöjligheter. Den statliga garantigivningen spelar därvid en stor roll. Vid de kontakter som jag har haft med flera små och medelstora företag har det visat sig att man har fått den uppfattningen att handläggningsrutinerna i Sverige är betydligt mer omfattande än i vissa av våra nordiska grannländer. Av handelsministerns svar framgår att han är belåten med det system som tillämpasidag. Jag är medveten om att vissa ärenden är av komplicerad natur och att det självfallet tar en viss tid att klara handläggningen, men jag tycker ändå att man skulle kunna förkorta handläggningstiden genom förenklade rutiner. Låt mig ta ett exempel. Exportkreditnämnden begärde från ett litet företag en uppgift om ett lands ekonomi. Försäljningen skulle nämligen ske till landet i fråga. Dessa uppgifter hade naturligtvis kunnat inhämtas på ett betydligt smidigare och snabbare sätt genom exportkreditnämndens försorg, eftersom det inte rörde sig om någon privat köpare. För att komma till rätta med en del av problemen tror jag att det skulle vara värdefullt, om en enkel och bra utformad broschyr distribuerades till de små och medelstora företagen. Av broschyren bör framgå hur ansökningsblanketterna skall ifyllas. Detta skulle uppfattas som en positiv åtgärd. Av handelsministerns svar framgår vidare att en undersökning pågår inom EKN om möjligheten att omarbeta ansökningsblanketterna. Detta är positivt, och jag utgår ifrån att denna undersökning kommer att leda till att ansökningsblanketterna förändras. Vad som också är viktigt är att översynen sker med största skyndsamhet, och jag utgår från att handelsministern aktivt vill medverka till en sådan handläggning till glädje och nytta för svensk export.

Fru talman! Arne Fransson kan vara övertygad om att varken jag eller regeringen i övrigt har någon tendens att, i någon sorts belåtenhet över vad vi gör, tappa bort de eventuella svagheter som kan vidlåda ett sådant här system. Det är faktiskt så, fru talman, att vi lägger ned omfattande resurser påatt försöka förbättra exportfrämjandet, och ett viktigt led i det är att ha ett exportkreditsystem som fungerar bra. Jag vill därför gärna lyssna på Arne Franssons erfarenheter från detta område, och har han träffat på mindre och medelstora företag som har kritiska synpunkter, skall jag ta ytterligare kontakter för att förvissa mig om vad det finns för realistisk grund för kritiken. Men det är faktiskt så att även jag har rätt mycket kontakter i olika sammanhang med både företag, och självfallet, exportkreditnämnden och andra instanser, som är verksamma på detta område, och jag träffar i allt väsentligt på en uppskattning över exportkreditnämndens verksamhet. Men ingenting är så bra, fru talman, att det inte kan bli bättre, och jag lyssnar gärna till kritik för att få uppslag till förbättringar. Det speciella exempel som Arne Fransson gav på onödiga frågor ställda till företagen - något företag hade blivit ombett att göra kommentarer till det ekonomiska läget i något visst land som företaget gjort en exportaffär med — kan jag självfallet inte kommentera. Jag har inte inblick i varenda förfrågan som utgår, men jag vet så mycket som att det mellan exportkreditorganen i Europa finns ett omfattande samarbete som just har till syfte att ge en inblick i hur andra länder och inte bara det egna landet bedömer utvecklingen i ett visst land. Jag vet också att EKN själv gör studier av den ekonomiska situationen i enskilda länder”och inte litar på enskilda företags uppgifter om ett visst land.
Fru talman! Jag är fullt medveten om att handelsministern självfallet inte har möjligheter att sätta sig in i alla speciella fall.

Det är självklart, och det vill jag understryka, att den nuvarande regeringen har gjort en hel del insatser för att främja exporten, men jag tror att även en ändring av handläggningsrutinerna vad gäller sådana här små detaljer skulle kunna vara positiv för de mindre och medelstora företagen, som ju gör ansträngningar för att öka exporten. Jag lovar att jag skall ta kontakt med handelsministern och ge ytterligare exempel på hur människor på de mindre och medelstora företagen upplever det här uppgiftslämnandet. Företrädare för utvecklingsfonderna har samma uppfattning.
Fru talman! Till Arne Fransson vill jag på nytt säga att det är en fördel om vi tillsammans kan komma fram till olika synpunkter på någonting som jag uppfattar som varande ganska bra. Sveriges exportkreditsystem kan säkert bli bättre, men jag upprepar att jag inte har hört någon systematisk kritik från t.ex. de olika organisationer som företräder mindre och medelstora företag. Jag är övertygad om att det går att hitta enskilda företagare som är kritiska. Men det tillhör ju systemet i tillvaron att det alltid finns folk som anser sig ha mera underlag för kritik än vad som kan vara rimligt.
Fru talman! Det är klart att man vid de kontakter man har med företrädare för de små och medelstora företagen måste göra sina egna värderingar när det gäller deras bedömning av handläggningen av de här frågorna. Handelsministern och jag är ändå överens om att det är viktigt att man försöker att underlätta hanteringen. Det framgår också av handelsministerns svar att man från EKN:s sida är beredd att omarbeta ansökningsblanketterna. Det tror jag är positivt och värdefullt. Kan man dessutom komplettera de här åtgärderna med att skicka ut en broschyr av vilken det klart framgår hur de här ansökningsblanketterna skall fyllas i, tror jag att också det är positivt och värdefullt för svensk export.

Fru talman! Det hör ju till att man tackar för svar. Jag får därför tacka justitieministern för svaret på min fråga, även om jag är ytterst besviken över detta. I december 1978 diskuterade jag byggandet av nytt polishus i Sandviken med dåvarande justitieministern Romanus i en frågestund här i riksdagen. Jag beskrev då den besvärliga arbetssituation som polisen i Sandviken har med en verksamhet som är splittrad och utspridd i tre olika lokaler och problemet med de trånga, omoderna och nedslitna lokalerna i den gamla polisstationen. Förre justitieministern Romanus svarade: ”Projekteringen av förvaltningsbyggnaden pågår f. n. hos byggnadsstyrelsen. Enligt vad jag har inhämtat möjliggör detta att byggnadsarbetena kan påbörjas tidigast i maj 1979. Regeringen gör fortlöpande bedömningar av sysselsättningsläget. Om det-— när projekteringen väl är avslutad — av arbetsmarknadsskäl visar sig påkallat med byggstart kommer regeringen att pröva om bygget skall sättas i gång.” Vid det tillfället, i december 1978, hade vi i Gästrikland drygt 200 byggnadsarbetare arbetslösa. I dag är ca 370 byggnadsarbetare i Gästrikland utan arbete, och i hela Gävleborgs län är ca 600 byggnadsarbetare arbetslösa. När Byggnads avdelning 26 i Gästrikland hade årsmöte i januari i år antogs ett uttalande som visar att oron för medlemmarnas sysselsättning ökar inom avdelningen. Man säger bl.a. att sysselsättningen för byggnadsarbetarna i Gästrikland de senaste åren har legat på en sådan nivå att den inte kan anses acceptabel. Man kan inte heller se någon ljusning, eftersom det i början av året visade sig att av planerade byggobjekt för hela Gävleborgs län på 814 milj.kr. hade objekt för hela 300 milj.kr. fallit bort. Jag återkommer till förre justitieministern Romanus svar i december 1978 och vill betona att en bedömning av sysselsättningsläget nu och inom överskådlig tid ger vid handen att det av arbetsmarknadsskäl är högst påkallat med byggstart av ett nytt polishus i Sandviken. Polisens arbetsförhållanden i de gamla, trånga och utslitna lokalerna är om möjligt sämre än 1978. Nu säger justitieministern att regeringen på grund av det ekonomiska läget inte kan ge besked om byggstart nu. Med tanke på att yrkesinspektionen helt har dömt ut lokalerna i den gamla polisstationen vill jag fråga justitieministern: Hur nedslitna skall lokalerna bli innan man ger ett besked om byggstart? Och hur stora mängder byggnadsarbetare skall bli arbetslösa innan beskedet lämnas?
Fru talman! Tre frågor är aktuella här. Den första frågan gäller polishusets skick. Det behöver vi inte diskutera; jag vitsordar att det är mycket dåligt och att polishuset behöver ersättas med ett annat. Den andra frågan är om det finns pengar för att göra dessa investeringar. Det är här som det nya har inträffat sedan Wivi-Anne Cederqvist hade sin debatt med min företrädare. Det är väl inte okänt för Wivi-Anne Cederqvist att regeringen har föreslagit omfattande besparingar som riksdagen har ställt sig bakom. Det är det som gör att jag f. n. inte bedömer det vara möjligt att nu ge klartecken för en byggstart. Den tredje frågan gäller sysselsättningsläget. Mot bakgrund av det läge som råder i åtskilliga Norrlandslän och inte minst i Sandvikenområdet, som Wivi-Anne Cederqvist särskilt nämner, följer regeringen fortlöpande dessa frågor. Den fråga som har ställts till mig är om jag är beredd att nu omedelbart ge klartecken för byggandet. Det kan jag inte göra, och det väsentliga skälet är det ekonomiska läget.

Fru talman! Om jag hade tid skulle jag gärna diskutera det ekonomiska läget och hur man skall kunna förbättra det, eventuellt genom att sätta fart på byggbranschen. Men nu tänker jag diskutera byggandet av polishuset. Vid justitieutskottets behandling av min motion förra året om prioritering av byggandet av polishuset hörde vi i utskottet representanter för Sandvikens kommun och för polismyndigheterna. I betänkandet 1979/80:42 uttalade utskottet bl.a. följande: ”De upplysningar som under behandlingen av ärendet lämnats rörande polisens arbetsförhållanden i de nuvarande lokalerna — —-— är emellertid enligt utskottets mening så oroande att frågan om byggstart inte rimligen kan hållas öppen under längre framtid. Utskottet förutsätter därför att byggandet sätts i gång snarast möjligt.” Det var därför som jag ställde frågan till justitieministern just nu. Dels är förhållandena på polisstationen urusla, dels har vi en mycket hög arbetslöshet bland byggnadsarbetarna. Byggnadstiden för polishuset är 24 månader. Det skulle innebära att byggnadsarbetarna hade tryggat arbete under två vintrar. Och därefter kunde polisen få fina arbetslokaler.
Fru talman! Det är vår förhoppning att den ekonomiska politik som regeringen bedriver och som riksdagen ställer sig bakom skall ge resultat, så att det skall bli möjligt att inom en inte alltför avlägsen framtid åter börja göra investeringar i polishus. Sandvikens polishus hör till de två å tre projekt som så att säga ligger i topp. Sandviken jämte ett par andra distrikt är de som i första hand kommer i fråga när det gäller att bygga nya polishus.
Fru talman! Jag tror att jag kan tolka justitieministerns senaste svar som Torsdagen den mer positivt än det första. Han menar tydligen att han i dagens läge inte kan — 5 februari 1981 ge besked om byggstart men att det i närmaste framtiden skall kunna bli en

Fru talman! Jag avsåg att den 13 februari besvara en interpellation av Lars — industriföretags Werner, ställd till statsministern, angående sysselsättningspolitiken. Då Lars verksamhet Werner är förhindrad att den dagen närvara i kammaren avser jag att besvara interpellationen den 20 februari.

Fru talman! Karin Nordlander har mot bakgrund av driftsinskränkningarna vid de småländska glasbruken frågat mig om jag vill medverka till lagändringar som förhindrar företagsledningar att genom subjektivt urval minska arbetsstyrkan på ett sätt som inte synes vara förenligt med principerna i anställningsskyddslagen och medbestämmandelagen. Arbetsgivaren kan inte längre fritt välja ut vilka arbetstagare som skall få stanna kvar eller som skall sägas upp vid en driftsinskränkning, utan arbetsgivaren är skyldig att följa anställningsskyddslagens turordningsregler. Närlagen antogs av riksdagen år 1974 var man samtidigt medveten om att det i enskilda fall kunde behöva göras undantag från lagens turordning med hänsyn till de särskilda förhållanden som kunde råda i det aktuella företaget. Och man tillät därför att arbetsgivaren och det lokala facket kunde göra undantag från lagens turordning. En förutsättning härför är dock att undantaget godkänns av det berörda fackförbundet. Detta ansågs vara en klok lösning som gav tillräckliga garantier för att den enskilde arbetstagarens trygghet inte skulle otillbörligt urholkas. Självfallet var man medveten om att fackförbunden skulle komma att ställas inför en grannlaga uppgift. Anställningsskyddslagen och medbestämmandelagen är nu båda föremål för översyn i anställningsskyddskommittén resp. nya arbetsrättskommittén. Kommittéerna skall bl.a. följa tillämpningen i praktiken av de nya lagarna. Det är alltså i första hand där som frågor av den typ som Karin Nordlander aktualiserar bör tas upp, analyseras och övervägas. Båda kommittéerna skall vara klara i vår. Först när jag har tagit del av kommittéernas bedömningar och remissinstansernas synpunkter är jag beredd att ta ställning till om det behövs eller är klokt att frånträda de ställningstaganden rörande turord B ningsreglernas konstruktion som gjordes när anställningsskyddslagen kom till.

Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Jag vill gärna tolka det positivt med anledning av det som arbetsmarknadsministern säger om översynen av lagbestämmelserna. Jag hoppas verkligen att den kommitté som sitter skall se över de här bitarna och göra de förändringar som behövs, så att de anställda inte kommer i den situation som man gjort vid Boda glasbruk. Där har man fått alternativet att antingen behåller vi de arbetare som vi vill ha eller också lägger vi ned hela bruket. Då finns det ju inga förutsättningar för den fackliga organisationen att påverka beslutet. Naturligtvis känns det då lika svårt för dem som får gå som för dem som får stanna kvar. Visserligen är det svårt att plocka ut dem som man skall friställa — som man så gärna vill säga — när indragningar av arbetskraften skall göras, men det måste ju vara ännu svårare när det går till på detta sätt. Jag vill här tala om vad som står i de aktuella lagarna. I den första meningen i lagen om anställningsskydd framhålls det att denna lag innebär att arbetsgivarnas fria uppsägningsrätt slutligen har avskaffats samt att vägen dit har varit lång och kantad av många orättfärdigheter. I lagen om medbestämmande heter det att denna lag är ett resultat av framgångsrikt fackligt och politiskt samarbete. När man då ställs inför sådana problem som har förekommit i fallet Boda glasbruk, måste man dock ifrågasätta om inte dessa orättfärdigheter fortfarande kvarstår. Jag skall till vpk:s försvar säga att vi inte var lika blåögda som andra partier när denna lag antogs. Vi trodde inte att lagens innehåll skulle vara ett tillräckligt skydd för de anställda. Vi ställde också flera förslag till skärpningar av bestämmelserna i lagen. Men jag måste ärligt erkänna att jag inte trodde att man på ett så flagrant sätt skulle kunna misstolka andemeningen i lagtexten som man gjort i detta fall. De alternativ som fackföreningen fick känner vi till, och min förhoppning är att den översyn som görs skall leda till att bestämmelserna skärps, så att man inte skall behöva komma i samma situation i fortsättningen.
Fru talman! När ett företag kommer i kris hamnar de anställda alltid i ett utsatt läge, och det gäller då att bedöma vad som är det bästa för dem. Man har ju medgett viss flexibilitet i den arbetsrättsliga lagstiftningen, just för att kunna diskutera anpassningen i en enskild situation. Denna flexibilitet i lagstiftningen är möjlig därför att vi har en stark och välorganiserad fackföreningsrörelse. Som tidigare sagts är inte bara anställningsskyddslagen utan också annan arbetsrättslig lagstiftning dispositiv i vissa stycken. Den kritik som ju Karin Nordlander uttalar på denna punkt handlar egentligen om att man på den fackliga sidan inte skulle klara av det ansvar som lagstiftaren har lagt på de anställdas organisationer. Jag tror inte att det finns grund för den misstanken, utan jag menar att dessa organisationer genom sin inneboende styrka har möjligheter att leva upp till det ansvarstagandet. Jag tror under alla förhållanden att det är klokt att avvakta den erfarenhetssummering som anställningsskyddskommittén kommer att göra i detta avseende.
Fru talman! Den flexibilitet som det här har talats om har hittills utnyttjats bara av arbetsköparna. Om de fackliga organisationerna inte kan ta sitt ansvar på den punkten beror det på att lagstiftningen inte ger dem utrymme för att hävda sin mening. De borgerliga partierna har vid olika tillfällen framfört kritik mot de aktuella lagarna, som de anser vara hinder för arbetsköparnas rationaliseringar och för rätten att fritt anställa och avskeda arbetare. Anledningen till att min fråga väcks är självfallet en önskan att få veta om arbetsköpare på det sätt som här har skett kan tillämpa subjektiva bedömningar av vilken arbetskraft som skall få vara kvar. Jag vill fråga: Hur tror arbetsmarknadsministern att en person som arbetat 47 år på Boda glasbruk känner inför att nu räknas till de överflödiga? De som man plockar bort är de äldre, de som är över 60, och de som varit sjuka. Det är de som får gå, och det känns naturligtvis bittert. Men det känns lika bittert för dem som får vara kvar, eftersom de känner sig oförmögna att göra någonting. Många kommentarer har gjorts. ”Det känns för djävligt” — det är en kommentar. Jag gillar personligen inte svordomar, men i det här sammanhanget är det faktiskt motiverat med sådana. Jag menar att lagstiftningen är så dåligt underbyggd att tryggheten helt kan sättas ur spel, som har skett här — när företaget har ställt ultimatum. Och det måste rätts till. Någon har sagt — och det är väl också riktigt — att hela arbetsrätten fortfarande vilar på myten om två likvärdiga parter på arbetsmarknaden. Men de är inte likvärdiga — och därför måste lagen skärpas.
Fru talman! Jag förstår den bitterhet som i den här situationen finns hos de anställda och den kluvna inställning man måste ha till den här typen av propåer. Om man inte tillämpar lagen flexibelt är emellertid risken att det blir en nedläggning av hela enheten i stället för en inskränkning och att utslagningen då blir större. Det är dock inte så att man är helt försvarslös. Ett undantag från lagen förutsätter en överenskommelse med det lokala facket. Säger facket nej gäller alltså turordningsreglerna i lagen. Det är det rättsliga läget. Jag vill inte ha någon mer bestämd mening i frågan om det finns skäl att på något sätt ändra de lagregler som finns, förrän anställningsskyddskommittén slutfört sitt arbete. Eftersom den kommittén är nära att slutföra arbetet finns det allt skäl i världen att avvakta den analys man där gör.
Fru talman! Jag vet att det skall vara ett samråd, men i det här fallet har det inte funnits något samråd, utan man har fått två alternativ att välja på: antingen behåller vi dem vi vill ha kvar — och då skulle 70 personer bort, tror jageller också lägger vi ned hela verksamheten. Vad är det för samråd? Då finns det ju över huvud taget inga möjligheter för den fackliga organisationen att agera!
Fru talman! Det arbetsgivaren lägger fram som ett förslag är ett bud i en förhandling. För att det förslaget skall gälla krävs en överenskommelse med det lokala facket. I annat fall gäller lagens turordningsregler.
Fru talman! Efter den här debatten är jag faktiskt betänksam. Jag tror att jag måste ta tillbaka det jag sade från början, att jag tolkade svaret som positivt. Efter vad arbetsmarknadsministern nu har sagt tycker jag verkligen att det finns farhågor för att det skall bli en försämring av lagen.
Fru talman! Karin Nordlanders olika tolkningar av mina inlägg är litet knepiga. Jag har sagt att vi avvaktar vad anställningsskyddskommittén kan ge för analys och förslag till ändringar. Sedan har jag bara försökt beskriva hur det nuvarande rättsläget är, dvs. att om inte det lokala facket går med på någon ändring av turordningsreglerna så gäller lagens turordningsregler.
Fru talman! När det gäller en beskrivning av lagen vill jag tala om att jag faktiskt har läst den. Som facklig förtroendeman har jag tvingats att sätta mig in i de här lagarna. Men vad jag begärt är ett svar från arbetsmarknadsministern på frågan om han tycker det är riktigt att man går till väga som man gjort i det här fallet. Det kan man svara ja eller nej på, men det har inte arbetsmarknadsministern gjort.
Fru talman! Om man överlåter till parterna att i en förhandling komma överens om avsteg från lagstiftningen har därmed lagstiftaren — riksdagen — sagt att man inte lägger sig i det resultat som denna förhandling utmynnar i. Då menar jag att jag inte heller skall sätta mig till doms över de förhandlingar som sker på det här sättet. Skall någon ändring av lagstiftningen ske får det bli efter det att utredningsarbetet är slutfört.

Fru talman! Jan Fransson har mot bakgrund av att Swedish-Matchkoncernen har meddelat att man lägger ner hela sin tillverkning i Lidköping frågat industriministern vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att ge arbetare och tjänstemän på Starprodukter andra arbeten i Lidköping eller i dess närhet. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Starprodukter i Lidköping har ca 300 anställda. MBL-förhandlingar om nedläggning av företaget har nyligen inletts. Jag finner det inte möjligt att bedöma eller kommentera situationen innan dessa förhandlingar har slutförts.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag behöver knappast säga att jag är besviken, för det var ett utomordentligt torftigt svar. Att arbetsmarknadsministern hänvisar till pågående MBL-förhandlingar ser jag närmast som en ursäkt för att han inte kan ge ett litet fylligare svar. Nedläggningsbeslutet är en realitet, arbetsmarknadsministern. Det är alla som jobbar med den här frågan helt klara på. Jag hade väntat mig att i svaret åtminstone få en bekräftelse på de utfästelser som regeringen tidigare har gjort att man i vårt län skall få regionalpolitiskt stöd när det finns konkreta projekt — det gäller bl.a. Karlsborg. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern: Gäller inte de löftena längre? Kort om bakgrunden till min fråga: Swedish-Match-koncernen har alltså meddelat att den tänker lägga ner produktionen av köksskåp och möbler vid Starprodukter i Lidköping senast i mitten av nästa år. Över 300 människor ställs därmed utan jobb. Många är 50 år och däröver. En fjärdedel är kvinnor. Ett 20-tal familjer drabbas särskilt hårt genom att båda makarna jobbar på Star. Möjligheterna att få jobb i Lidköping eller dess närhet är tyvärr mycket små. Det är inte länge sedan en annan storkoncern, SKF, avskedade omkring 130 av sina anställda vid LMV. Detta har naturligtvis medverkat till att arbetsmarknadssituationen i Lidköping nu är hårt pressad. F. n. är ca 700 människor arbetslösa i Lidköping. I förra veckan fanns det 11 jobb lediga i tillverkningsindustrin. Flera företag har infört tredagarsvecka. Läget är alltså ytterst bekymmersamt. Vad som framför allt har upprört de anställda och alla andra som jobbar med Starfrågan är att företaget tänker flytta en viss möbeltillverkning till koncernens spånskivefabrik i Worms i Västtyskland. Jag måste säga att det är minst sagt utmanande att bära sig åt på det sättet. Att exportera sysselsättning ur landet, när vi så väl behöver vartenda arbetstillfälle som går att få här hemma! Från företagets sida säger man att man har ett socialt ansvar i Tyskland. 17 Men det måste väl i än högre grad gälla i Lidköping. Jag hoppas verkligen att statsrådet är beredd att vidta åtminstone den konkreta åtgärden att ta initiativ till att regeringen talar med företagsledningen och får den på andra tankar. Det finns enligt de anställdas bedömning goda tekniska möjligheter att fortsätta med den här delen av möbeltillverkningen. SIF-klubben har i dagarna styrkt detta i en snabbutredning. Vissa exportmarknader växer, och länsstyrelsen och utvecklingsfonden är beredda att medverka.
Fru talman! Jag delar Jan Franssons bedömning att vi behöver vartenda arbetstillfälle som går att behålla eller skapa i Sverige. Bästa sättet att tillförsäkra oss det är att bedriva en ekonomisk politik som ökar Sveriges konkurrenskraft, och det är ju vad regeringen ägnar sig åt. Jag hoppas att den politiken också får Jan Franssons stöd, så att vi når målet att tillverkningsindustrin återigen är på offensiven och växer till. Nu tycker jag inte att man skall ge sig in på att bedöma en situation som är under förhandling. Men Jan Fransson vet ju att det finns en utbyggd apparat som sätts i gång när en nedläggning av större omfattning på den lokala arbetsmarknaden är ett faktum — samrådsgrupper, arbetsförmedlingens sätt att arbeta, etc. De löften som har ställts ut tidigare om att ge stöd för projekt som kan finnas inom näringslivet i länet gäller naturligtvis fortfarande.

Fru talman! Jag tackar för beskedet när det gäller tidigare utfästelser om regionalpolitiskt stöd. Självfallet delar jag dock inte statsrådets uppfattning att man bedriver en ekonomisk politik som gynnar sysselsättningen. I Skaraborgs län har det låga bostadsbyggandet fått mycket allvarliga konsekvenser för sysselsättningen, eftersom byggmaterialindustrin utgör en förhållandevis stor andel av industrin. Länsstyrelsens lekmannastyrelse har för tre månader sedan försökt fästa arbetsmarknadsministerns uppmärksamhet på det förhållandet, men har ännu inte fått någon reaktion på sin framställning. Man väntar sig detta. Stars koncernledning har gett två skäl till nedläggningsbeslutet. För det första har det låga bostadsbyggandet i landet gett en vikande marknad, och här kan man kanske förstå företaget. För det andra har kommunen inte ställt upp och köpt fabriksbyggnaderna; summan 30 milj.kr. har nämnts. Det tycks bli allt vanligare att inte minst stora koncerner på det här sättet utövar utpressning på kommuner. Jag hoppas att statsrådet delar min uppfattning att ett sådant agerande måste starkt fördömas. Till slut upprepar jag min fråga, om arbetsmarknadsministern är beredd att ta initiativ till att regeringen talar med koncernledningen och försöker få den att ändra planerna att flytta arbetstillfällen ur landet. Det är verkligen någonting som vi begär av regeringen.
Fru talman! Jag skall gärna ta ett samtal med företagsledningen för att förhöra mig närmare om bevekelsegrunderna för de här förslagen till beslut. Men vi utövar ju ingen påtryckning på enskilda företag från statsmakternas sida, om vi inte har något att förhandla om. Skall vi inte ha en genomreglerad ekonomi, är det enda sättet att behålla arbetstillfällena i Sverige att se till, att svensk industri blir mera konkurrenskraftig. Men är det otillbörliga skäl som ligger bakom det här beslutet, så skall jag gärna uttrycka min mening om det. Läget på bostadssidan hade jag anledning att i går ha en diskussion om här i kammaren. Regeringen är beredd att, om det står lämpliga medel till finnandes, stimulera igångsättningen av bostadsbyggen. Dock finns det en viss överkapacitet i byggmaterialindustrin, och det nödvändiggör ändå en viss strukturomvandling i branschen. Vad gäller det akuta sysselsättningsläget i länet finns utrymme i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna för att hjälpa upp den situationen.
Fru talman! Det utrymmet är alldeles för litet i vårt län; vi har fått 5 miljoner av 1 miljard till bl.a. beredskapsarbeten. I den mån man tänker vidta åtgärder för att öka bostadsbyggandet, vill jag verkligen understryka att det är angeläget för vårt län. Statsrådet säger att det kanske inte finns någonting att förhandla om med Star. Men kan man förhindra flyttningen av möbeltillverkningen till Tyskland, skulle man kanske kunna rädda ett 70-tal anställda. I Lidköping finns tekniken, där finns utrustningen och där finns framför allt väldigt många människor, arbetsmarknadsministern, som vill ha arbete och inte understöd.

Fru talman! Gullan Lindblad har frågat mig om vilka åtgärder jag ämnar vidta för att förhindra att Samhällsföretag genom sin lönesättning bedriver osund konkurrens om arbetskraften samt på vilket sätt jag tänker öka möjligheterna för handikappade — i förhållande till helt friska — att få anställning inom Samhällsföretag. Samtliga platser för skyddat arbete disponeras av arbetsförmedlingen som anvisar sökande arbetshandikappade till de regionala företagen. Arbetsmarknadsverket beslutar också om lokaliseringen av verkstäder för skyddat arbete. För att få skyddat arbete krävs att den sökandes arbetsförmåga är så nedsatt att arbetsplacering på den reguljära arbetsmarknaden inte varit möjlig. Man skall då också ha prövat möjligheterna att genom särskilda stödåtgärder som tekniska hjälpmedel, arbetsanpassning eller anställning Fortfarande finns dock, särskilt i skogslänen, anställda vid verkstäderna som i första hand inte fått sitt arbete på grund av handikapp. Detta sammanhänger med att Samhällsföretagsgruppen vid starten den 1 januari 1980 också övertog de s.k. industriella beredskapsarbetena som AMS tidigare drev för att sysselsätta arbetslösa. Dessa industriella beredskapsarbeten omvandlas nu till verkstäder för skyddat arbete. På grund av låg personalomsättning, olämplig produktsammansättning och lokalutformning etc. får man dock räkna med en ganska lång övergångstid innan denna förändring kan vara genomförd. Före Samhällsföretags start fanns det vid skyddade verkstäder, industriella beredskapsarbeten, kontorsarbetscentraler och hemarbete ett tiotal olika löneoch anställningsavtal med sinsemellan högst olika villkor. Genom statsföretagens förhandlingsorganisation, SFO, träffades i början av 1980 ett mer enhetligt avtal. Detta avtal ansluter till SFO:s huvudöverenskommelser inom LO-området. Ett enhetligt avtal valdes därför att det vid verkstäder för skyddat arbete som regel finns en mycket blandad produktion. Även om lönesättningen totalt sett således inte är högre inom Samhällsföretagsgruppen så kan de individuella lönerna avvika såväl uppåt som nedåt vid jämförelse med andra företag.

Fru talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret, som tyvärr lämnar en del frågetecken kvar. Samhällsföretag diskuteras ju ganska ofta här i riksdagen. Oftast har frågan om osund konkurrens vad gäller marknadsföring och prissättning diskuterats. Och förvisso är mycket övrigt att säga om dessa problem. Men jag har tagit upp frågan ur en annan aspekt, nämligen företagets lönepolitik. Bakgrunden till min fråga är att sex personer i norra Värmland indirekt blir arbetslösa på grund av Samhällsföretags lönesättning. Efter en vild strejk och uppsägningar från de anställda, beroende på att Samhällsföretag alldeles i närheten kunde erbjuda högre löner än det enskilda företaget, har nu en företagare i Ambjörby beslutat flytta sin verksamhet till annan ort. Det är väl att märka att företaget i fråga betalade löner som låg betydligt över gällande avtal — men med Samhällsföretag kunde man inte konkurrera! I det här fallet var det särskilt tragiskt att det enskilda företaget flyttade sin verksamhet från orten, eftersom man hade långt framskridna planer på en utökning av verksamheten. Och arbetsmarknadsministern, som ju själv är värmlänning, vet ju lika väl som jag hur ont det är om arbetstillfällen i Nordvärmland. Jag vill nu inte stå och påstå att lönesättningen generellt är för hög vid Samhällsföretag. Men nog är det anmärkningsvärt att lönesättningen är lika hög över hela landet, oavsett bransch och oavsett vad avtalen på den allmänna arbetsmarknaden ger. Det blir ju omöjligt för företag utan statliga subventioner att konkurrera på de villkoren. Samhällsföretag är ju subven tionerat till 167 26, om man räknar fastighetsfondens omkostnader. Nr 73 Nu har jag med tillfredsställelse läst i budgetpropositionen att arbetsmark Torsdagen den nadsministern avser att göra en översyn av Samhällsföretags verksamhet. 5 februari 1981 Det är utmärkt. Jag vill därför ställa en direkt fråga: Kommer denna översyn också att omfatta lönesättningen? Om verksamheten Jag har också frågat om de handikappades möjligheter att i ökad vid Samhällsföreutsträckning få arbete vid Samhällsföretag. Det är en primär uppgift för tag AB Samhällsföretag, men tyvärr är möjligheten för nya grupper handikappade att få arbete vid Samhällsföretag mycket liten vid de värmländska företagen inom gruppen, och jag förmodar att det är så på övriga håll i landet också. Det beror delvis på att bara ca 1 26 av de anställda över huvud taget kommer ut på allmänna arbetsmarknaden och att de i beredskapsarbete tidigare anställda har fått stanna kvar — precis som arbetsmarknadsministern också påpekat i sitt svar — när Samhällsföretag startade. Dessutom är produktionen vid flera av företagen ej alls anpassad för handikappade. Ytterligare en fråga: Kommer översynen att omfatta även de handikappades möjligheter att över huvud taget få arbete vid Samhällsföretag och deras möjligheter till en ökad återanpassning till den reguljära arbetsmarknaden?
Fru talman! Det är alldeles riktigt som Gullan Lindblad säger, att Samhällsföretag ofta diskuteras här i kammaren. För det mesta är anledningen till en sådan diskussion händelser eller förhållanden som rådde före den 1 januari 1980, dvs. när den nya organisationen kom till. En av anledningarna till omorganisationen och bildandet av Samhällsföretag var just förhållanden av det här slaget: en konkurrens som kunde betecknas som osund, såväl mellan andra företag och skyddade verkstäder som mellan olika skyddade verkstäder. Den nya organisation som vi nu har håller på att komma till rätta med åtskilliga av dessa problem. Men precis som alla andra reformer har naturligtvis denna att trampa ur sina barnskor. Det speciella fall som Gullan Lindblad tar upp gäller en skyddad verkstad i Ambjörby med ett industriellt beredskapsarbete som Samhällsföretag hade att ta över. På grund av detta förhållande rådde ett högre löneläge, som alltså inte följer de nya avtal som Samhällsföretag har ingått, utan är en fortsättning på ett tidigare förhållande. För Samhällsföretagsgruppen som helhet ligger lönerna på ungefär 89 Io av genomsnittslönen inom tillverkningsindustrin. Det är alltså lokala avvikelser som skapar de här problemen, inte något som gäller gruppen som sådan.

Fru talman! Jag är medveten om att det måste få ta sin tid innan Samhällsföretag helt har hittat sin verksamhetsform. Verksamheten har dock nu pågått så länge att de värsta barnsjukdomarna borde vara 2 överståndna. Den situation som jag har refererat till uppstod faktiskt hösten 1980. Det faktum, som arbetsmarknadsministern tar upp här, att man låtit människor vara kvar, som tidigare har haft industriellt beredskapsarbete, har komplicerat Samhällsföretags möjligheter att ta hand om arbetshandikappade. Jag tycker att det är den kanske allra viktigaste delfrågan i detta sammanhang. Jag fick inget svar på frågan om lönesättningen kommer att tas upp till fortsatt diskussion. Jag hoppas det. Jag hoppas också att man verkligen går in och noga undersöker vad det kan bero på att så få handikappade får tillträde till denna form av arbete. Det är också högst otillfredsställande att bara ca 1 procent kan komma ut i vanligt arbete. Det är nästan omöjligt att slussa ut människor, som en gång kommit in i Samhällsföretag, och detta är ju inte meningen. Jag hoppas alltså att det blir en genomgående översyn av dessa olika komplex. Även om Samhällsföretag har en egen styrelse och vi inte skall ta upp alla detaljer här i riksdagen är det ändå så att vi är anslagsbeviljande instans och har skyldighet och rättighet att gå in och se på dessa frågor. Det är en verksamhet som enligt budgetförslaget kostar 2054 000 kr. budgetåret 1981/82. Då är det viktigt att vi i riksdagen kommer med både kritik och förslag till förbättringar av verksamheten.
Fru talman! Låt mig för klarhets vinnande säga att jag inte för ett ögonblick kritiserat att frågor kring Samhällsföretag tas upp i riksdagen. Jag har bara velat påpeka att de flesta av de problem som belyses är sådana som avser missförhållanden och problem som rådde redan innan omorganisationen av de skyddade verkstäderna kom till. Det är ett bekymmer att så få av de anställda i skyddade verkstäder kommer ut på den reguljära arbetsmarknaden. Vi kommer därför i den sysselsättningspolitiska propositionen att ta upp detta problem och föreslå åtgärder som ökar möjligheten till utplacering på den öppna marknaden. Det är handikappade som skall ha de platser som finns för skyddat arbete. Att det nu på sina håll är ganska många av de anställda som inte är fysiskt eller psykiskt handikappade beror på att man har haft lokala sysselsättningsproblem som i det förgångna löstes med att man inrättade industriella beredskapsarbeten. Dessa beredskapsarbeten skall enligt riksdagens beslut drivas vidare. Ingen vore gladare än jag, om riksdagen inte behövde anslå en enda krona till Samhällsföretag tack vare att människorna i stället anställdes på den öppna marknaden. Jag hoppas att vi skall kunna föreslå åtgärder som ökar möjligheterna för här berörda människor att få arbete på öppna marknaden.
Fru talman! Jag vill, för att förtydliga mig, verkligen förklara att det inte är Samhällsföretag som sådant jag vill åt. Däremot vill jag att verksamheten skall förbättras. Jag tror att arbetsmarknadsministern och jag kan vara överens på den punkten. Det är de handikappades möjligheter till arbete som vi båda vill värna om. Och gäller det just de handikappades situation, kan man kanske vara villig att subventionera ganska mycket. Men det är faktiskt - åtminstone hemma i Värmland — geografiskt arbetshandikappade som till stor del upptar de skyddade platserna inom Samhällsföretag. Jag hoppas att alla dessa frågor kommer att bli föremål för den aviserade översynen — trots att jag inte riktigt har fått svar på det. Däremot tackar jag mycket för det kompletterande svar där arbetsmarknadsministern sade att regeringen i en kommande proposition skall ta upp ytterligare förslag i dessa frågor. Jag vill också fråga om arbetsmarknadsministern är villig att se över förhållandena för just de geografiskt handikappade. Skulle man inte kunna få en billigare verksamhet för dessa? Och skulle man inte när det gäller de arbetshandikappade i stället kunna tänka sig en ökning av antalet anställda med lönebidrag?
Fru talman! Får jag som svar på frågan om lönepolitiken säga att Samhällsföretag, som andra företag, har att på sedvanligt sätt förhandla med sin motpart för att sätta löner. Det skall enligt min mening inte statsmakterna blanda sig i. Men det är klart att Samhällsföretag i dessa förhandlingar skall följa de riktlinjer som riksdagen här har fastlagt. Dessa riktlinjer går ut på att Samhällsföretag inte får bedriva osund konkurrens. De bidrag som utgår är till för att täcka merkostnader som Samhällsföretag har till följd av personalens olika svårigheter att upprätthålla den produktivitet som andra har. Frågan om anställning med lönebidrag skall prövas innan någon placeras i skyddat arbete. Jag hoppas, i likhet med Gullan Lindblad, att våra möjligheter att på det viset placera handikappade på den öppna marknaden i fortsättningen kommer att förbättras.
Fru talman! När det gäller lönepolitiken är det trots allt så, att Samhällsföretag inte alls förhandlar på sedvanligt sätt. Hela verksamheten betalas ju i detta fall via statskassan. Inget annat företag har i sin verksamhet en subventionering på 167 90 bakom ryggen! Därför kan man inte tala om att Samhällsföretag bedriver någon som helst verksamhet på vanliga villkor. Och just därför är det så enormt viktigt att vi verkligen ser till att de jobb som förmedlas via Samhällsföretag kommer dem till del som bäst behöver dem. Det äri det sammanhanget mycket värdefullt att arbetsmarknadsministern har kompletterat sitt svar med att säga att regeringen skall se över de geografiska arbetshandikappen, möjligheterna att anställa fler med lönebidrag och annat. Jag hoppas att vi tillsammans verkligen skall kunna åstadkomma en bättre verksamhet, som ger anledning till mindre kritik än vad den faktiskt gör i dag.

Fru talman! Med all rätt intar de ekonomiska frågorna en mycket framskjuten plats i den allmänpolitiska debatten, eftersom de ekonomiska förutsättningarna påverkar mycket av människornas vardag. Jag vill emellertid här anknyta till andra frågor, som också måste betraktas som viktiga i den övergripande samhällsdebatten, nämligen behovet av normer, grundvärderingar och rättstrygghet. Detta är också viktigt för samhället och för de enskilda människornas tillfredsställelse och trygghet i stort. Det finns i detta sammanhang anledning att särskilt peka på barnens och ungdomarnas situation. Tyvärr är det så att många barn och ungdomar känner sig vilsna och otillfredsställda i vårt samhälle, och detta tar sig olika uttryck. Vi har hört att barnen känner otrygghet i skolan. Redovisningar påvisar att en mycket hög procentsats ungdomar i Stockholm blir föremål för socialvårdsmyndigheternas ingripanden eller hamnar i kriminalitet i ett tidigt skede. Och det är givetvis inte bara i Stockholm som denna negativa trend gör sig gällande, utan vi märker detta även på andra orter i landet. Utifrån min moderata uppfattning vill jag peka på några viktiga grundvärderingar som kan tjäna som utgångspunkt för ökad social trygghet och ökad rättssäkerhet. Det framstår framför allt som alltmer angeläget att slå vakt om beprövade normer. Man kan inte urholka ett normsystem utan att detta får negativa verkningar. Detta är viktigt inte minst för de unga människorna, som behöver såväl regler som kärlek och omtanke. Inom ramen för den västerländska kultursynen har vi värden att förvalta och föra vidare mellan generationerna. Den enskilda människans värde liksom hänsyn och respekt för varandra får inte heller ifrågasättas. Detta innebär att den enskilde måste ges trygghet men också ansvar. Man kan inte ersätta den enskilde individens ansvar med det kollektiva ansvaret. Varje människa måste inse att hon eller han är viktig i det gemensamma arbetet. En långtgående kollektivisering hämmar enskilda människor, och det är då lätt att enbart skylla på samhället när något går snett. Det finns också anledning att påpeka familjens betydelse i det sociala sammanhanget. Familjen har i vissa skeden ifrågasatts, och även här har samhället via bl.a. institutioner och på annat sätt redovisats som alternativ till familjen. Enligt min uppfattning kan aldrig samhället ersätta familjen och familjens betydelse för barnen och för de unga. Utifrån detta behövs en förstärkning av familjens ställning i samhället, och vissa åtgärder som regeringen vidtagit eller aviserat är positiva i just detta sammanhang. Det pågår också f. ö. arbete i skilda utredningar där familjens situation berörs såväl juridiskt som ekonomiskt. De ideella organisationerna måste också betonas när det gäller frågan om ungdomens situation och värdet av ideell verksamhet. Detta har jag erfarenhet av, inte minst från Jönköpings län, som jag representerar i denna kammare. Samhället måste också på allt sätt stödja ideell verksamhet. En av samhällets viktiga uppgifter är att stifta lagar och att upprätthålla den allmänna rättstryggheten. En angelägen grund för lagarnas innehåll är motivet att skydda de enskilda människorna mot övergrepp till liv, hälsa och egendom. Den enskilda människans trygghet är en viktig grund för ett fritt och oberoende samhälle. Vår lagstiftning måste vidare vara klart förankrad i det allmänna rättsmedvetandet. Det moderna samhället är komplicerat i många sammanhang, vilket också medför behov av lagar och förordningar. Men det måste vara en medveten strävan från samhällets sida att så långt som möjligt begränsa antalet lagar och författningar. Det är framför allt viktigt att den enskilda människans vardagstillvaro inte detaljregleras genom skilda bestämmelser. Lagarnas efterlevnad är också betydelsefull. Det får aldrig löna sig att bryta mot de regler som rättssamhället ställer upp. Denna efterlevnad gäller inte minst de unga människorna. Samhället måste reagera på ett rättvist och konsekvent sätt mot brott och överträdelser, och en person som begått brott måste vara medveten om att samhället reagerar. Det kan i många sammanhang vara förödande för rehabilitering och återanpassning, om bortförklaringen av det brottsliga handlandet i stället för konsekvensen av handlandet blir det primära. Humanismen i kriminalvård och samhällsvård kan inte heller bli lidande av ärlighet och konsekvens i bedömningen. I den allmänna opinionen har man klart kunnat märka en uppstramning vad gäller synen på rättstrygghet och kriminalpolitik, och detta gäller f. ö. även normfrågorna i stort. Beträffande inriktningen av samhällets brottsbekämpning har särskilt betonats bekämpandet av narkotikabrotten och den ekonomiska brottsligheten. Detta har varit och är en riktig och medveten satsning från såväl justitiedepartementets som socialoch budgetdepartementens sida. Denna satsning innebär emellertid inte att bekämpandet av annan brottslighet får ifrågasättas. Man måste i detta sammanhang också tänka på brottsoffren, och denna omtanke måste gälla såväl den unga människan som befinner sig i den sociala farozonen som de gamla som drabbas av våldsbrott eller stölder. För väldigt många av dem som blir utsatta för brott innebär händelsen inte bara ekonomiska förluster utan i många fall psykiska och kroppsliga lidanden. Den gamla kvinnan som blir frånryckt väskan kan få djupgående psykologiska men, och hänsynen till henne är också en fråga om humanitet i totalbedömningen. Fru talman! Låt mig så något beröra narkotikaproblemet, som är så påtagligt och tyvärr också så omfattande. Under den senaste tiden har särskilt alkoholoch narkotikaproblemen aktualiserats, och det har varit en mycket nyttig information som vi har fått bl.a. via omfattande reportage i massmedia. Det är viktigt att dessa frågor blir föremål för en ingående debatt och att de unga människorna varnas för drogernas faror. Det är skrämmande att det beräknas finnas mellan 10 000 och 14 000 tunga narkotikamissbrukare i detta land. Detta drogmissbruk är en främmande företeelse i vårt svenska samhälle, och i samband med introduktionen underskattades riskerna av alltför många idetta land. Det har också förts en debatt om legalisering av vissa narkotiska preparat. Detta skulle innebära detsamma som att använda bensin för att släcka en brand och måste därför definitivt avvisas. Det var djupt olyckligt att vi drabbades av narkotikaintroduktionen samtidigt som liberaliseringen på rättsområdet prövades på skilda sätt. En mera markant kamp mot narkotikan just i detta skede skulle kunna ha inneburit en betydande minskning av problemet i dag. Narkotikamissbruket medför stora mänskliga lidanden, och många unga människor går en för tidig död till mötes eller erhåller omfattande hälsomen. Det finns ingen anledning för mig att här redovisa statistik av ena eller andra slaget, eftersom detta har gjorts i många andra sammanhang. Ett skrämmande inslag är importörernas, tillverkarnas, och langarnas intentioner att tjäna pengar på narkomanens bekostnad. Detta sker på ett helt hänsynslöst och omänskligt sätt. Den farsot som narkotikan innebär måste stoppas, och samhället måste vara berett att pröva skilda metoder när det gäller att bekämpa de kallt beräknande narkotikahajarna som i vissa fall opererar som internationella mördarsyndikat. Problemen finns också på kriminalvårdsanstalterna, där risken för smittospridning är påtaglig. Narkotikaberoendet föder vidare brott på andra områden, bl.a. rån, stölder och bedrägerier. En stor del av den vanliga brottsligheten är direkt förknippad med narkotikamissbruket. Åtgärder på lagstiftningsområdet har vidtagits liksom försök att försvåra narkotikakonsumtionen inom kriminalvårdsanstalterna. Skärpning har också skett vad gäller åtalsunderlåtelse. Det är dock helt klart att ytterligare kraftåtgärder måste vidtagas. Detta gäller även frågan om vården, där enligt min mening även vårdåtgärder utan vederbörandes samtycke är nödvändiga i vissa fall. Det är inte humant att låta människor förgås inför våra öppna ögon bara därför att vederbörande inte inser sitt eget vårdbehov. Fru talman! Till sist vill jag understryka behovet av samarbete mellan olika myndigheter och samhällsorgan när det gäller sociala insatser och rättstrygghetsfrågor. Särskilt påtagligt är behovet av samarbete mellan de sociala myndigheterna och polisen. Beträffande ungdomen måste samarbetet inriktas på såväl förebyggande som tillrättaförande åtgärder, och detta på ett så tidigt stadium som möjligt. Tyvärr lever i vissa sammanhang den vanföreställningen att ett sådant samarbete kan skada socialvårdens syften, och det är därför angeläget att klart poängtera behovet av samordning av samhällets samlade resurser. Arbetet inom de sociala och brottsförebyggande verksamheterna måste vara baserat på gemensamma målsättningar och gemensamma värderingar, och detta gäller inte minst i samband med tillämpningen av den nya socialtjänstlagen. Fru talman! Endast genom samlade och gemensamma ansträngningar kan vi skydda och hjälpa enskilda människor, som är i behov av samhällets skydd och stöd.